Herr talman! Det är inte längre än sedan i november som vi här i kammaren behandlade en motion som i allt väsentligt är identisk med den vi behandlar i dag. Jag tror därför att jag gör kammaren den största tjänsten genom att inte gå in i någon större polemik med herr Olsson i Stockholm. Inga argument som han hade att framföra är nya sedan vi behandlade frågan i november. Det har tillsatts en utredning som skall titta på hela byggmaterialindustrin, alltså inte bara Euroc. Reservanten i utskottet säger precis som herr Olsson i Stockholm gör här, nämligen att det är fel på utredningen därför att man har beställt en analys och redovisning av alternativa handlingslinjer. Jag tycker att det är en styrka i en utredning, om man där kan få fram olika alternativa lösningar av ett problem. Det finns följaktligen inte anledning att diskutera den här frågan mera. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Till kammarens ledamöter måste jag säga att jag beklagar att debatten kanske blir något hackig, för i talarstolen borde nu egentligen stå någon som bemöter herr Adolfsson. Jag skall inte göra detta utan tänker tala för reservation 8 b, där folkpartiet står ensamt. Jag finns också med på reservation 1, men den tar jag inte upp i detta sammanhang. Herr talman! Vem skall bestämma över bostaden? Är det de boende eller är det den eventuelle ägaren? Hur skall man fördela inflytandet? Vilka regler skall gälla? Dessa och liknande frågor har under många år varit uppe i bostadsdebatten. I riksdagen har det väckts motioner med denna bakgrund. Vissa har lämnats till boendeutredningen, men från den har det inte kommit så särskilt mycket i detta avseende. I år har frågan åter blivit aktuell om hur hyresgäster skall kunna överta ansvaret för sina fastigheter. Det är rent praktiskt en juridisk nöt som måste knäckas. En lång rad av lagstiftningsproblem måste lösas. Men ytterst handlar detta om de boendes inflytande, om möjligheterna att överta ansvaret för de hus de bor i. Det handlar också om politisk vilja. Bostadsrätten har många fördelar. Den ger rätt att besluta om gemensamma angelägenheter samtidigt som man får ta det ekonomiska ansvaret för dessa åtgärder. Folkpartiet vill att de boende skall kunna använda förköpslagen och med hjälp av denna kunna överta förvaltningsansvaret och bilda bostadsrättsföreningar. Detta är inte något sätt att kringgå kommunernas förköpsrätt. Också det problemet bör kunna lösas. Däremot är det ett sätt att bredda och fördjupa boendeinflytandet. Det måste vara rimligt att om en majoritet av hyresgäster vill överta sitt hus, skall de också kunna göra det. Med folkpartiets förslag följer en lång rad obesvarade frågor. Vi hade hoppats att boendeutredningen skulle ge svar på problemen. Så blev det inte. Folkpartiets representant har visat detta i en reservation. Frågorna står olösta. Problemen har inte ens angripits. Reservationen vill att vi skall söka lösningar. Inte bara sopa hela frågeställningen under mattan. Reservationen vill stärka de boendes ställning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 8 b.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 11 upptar frågor rörande expropriationslagen och förköpslagen. Det föreligger i utskottet en bred majoritet i de olika delfrågorna utom när det gäller att tomträttsexpropriation skall utgöra självständig expropriationsgrund. Här är utskottet delat, liksom tidigare. Socialdemokraternaoch vpk vill ha nuvarande lag kvar, medan centern, folkpartiet och moderaterna vill mönstra ut den här särskilda regeln. Varför vill vi då det? Jo, det vill vi därför att vi anser att den är helt onödig, och att en kommun ändå har alla möjligheter att tvångs Nr 72 förvärva mark. Men jag kan helt klart säga att när man vill utmönstra Onsdagen den nämnda regel är detta naturligtvis inget angrepp på tomträttsinstitutet 25 februari 1976 som sådant. Vilken upplåtelseform som kommunen tillämpar vid bostadsbyggande tillkommer det kommunen att avgöra. Jag vill faktiskt — Expropriationslapåstå att när kommuner ansöker om expropriationstillstånd är det ofta — gen och förköpslaför tidigt att binda sig för en viss upplåtelseform i framtiden. Vi yrkar gen, m.m. alltså på att den här regeln utmönstras. Jag upprepar än en gång att vi gör det därför att vi tycker att den är helt onödig. Vad det sedan gäller tätbebyggelseexpropriation så har moderaterna andra värderingar än de övriga partierna, såsom framgår av reservationen 2. Det har vi också hört av herr Adolfsson. När övriga partier anser att det är en självklarhet att en kommun som behöver mark också skall få tillgång till den, så vill moderaterna begränsa den möjligheten. Kommunerna har att svara för bostadsförsörjningen, och då måste de också ha den här möjligheten. Man skall alltid, som jag ser det, söka nå frivilliga överenskommelser och inte förhandla med säljarna under expropriationshot. Expropriation är något man i undantagsfall skall vara nödsakad att ta till, dvs. när alla andra vägar är stängda. Det är med andra ord inte någon vardagshandling, som man skall använda sig av för ofta. Att man här och var bryter mot god sed försvarar jag inte. Vad jag försvarar är kommunens obetingade företrädesrätt. När det sedan gäller förköpslagen föreligger motioner både om att den skall upphävas och om att den skall ges ett annat innehåll. Majoriteten i utskottet står fast vid sin tidigare ståndpunkt att kommunen skall ha rätt att tå över som köpare när markoch husaffärer är aktuella och när det finns ett kommunalt intresse. Vi vill inte krångla till det enkla system som gäller, nämligen ett övertagande av köpekontrakt. Men om kommunen anser att det är ett angeläget köp och priset är oskäligt, har kommunen andra utvägar att tillgripa, nämligen expropriation som vi tidigare talat om. Men utskottsmajoriteten tycker inte att vi nu bör ändra förköpslagens innehåll. Så till frågan om hyresgästers förköpsrätt till fastighet. Utskottet anser nu som tidigare att hyresgäster inte kan gå före kommun som förköpare. Men jag vill starkt betona att bostadsrätt är en tilltalande boendeform, och kommun bör inte, om det inte finns skäl som talar för det, lägga hinder i vägen för överlåtande av hus till bostadsrättsförening. Men det är också förenat med problem, bl.a. finansiella sådana. Riksdagen kommer i vår att få ta ställning till förslag om att ta in ett ingångsvärde i låneunderlaget vid statligt belånad ombyggnad av flerfamiljshus. Det bör göra det lättare för de boende att bilda bostadsrättsförening och överta hus. Jag vill säga till herr Strömberg att jag principiellt inte har någonting att invända mot att hyresgäster övertar hus och bildar bostadsrättsförening. Jag upprepar att det är en bra boendeform. Men jag tycker inte att hyresgästerna skall kunna gå före, om det finns något kommunalt 107 skäl däremot. Jag hoppas emellertid att det här skall vara en väg att utveckla denna boendeform. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Först några ord om reservation 1 i betänkande nr 11 från civilutskottet. Där har moderaterna ånyo fått sällskap med folkpartiet och centern i avsikt att ur expropriationslagen utmönstra stadgandet om kommunernas möjlighet att använda tomträtten som en självständig expropriationsgrund. Majoriteten i utskottet vill slå vakt om expropriationslagen även i detta avseende. Vi menar att man noga skall välja tillfälle, om man tänker beskära kommunernas möjlighet att råda över marken. Riksdagen har vid så många tidigare tillfällen slagit vakt om tomträtten att kommunerna bör upplåta mark med tomträtt. Vi har infört markvillkoret och slagit fast möjligheterna för kommun att ha tomträtten som en självständig expropriationsgrund. Frågan om förvärv av mark — eller i yttersta fall expropriation — för tomträttsupplåtelse avgörs i kommunalpolitiken. De ärenden som det här kan bli fråga om innebär ett hävdande av kommunala intressen gentemot enskilda markägare. Vinner reservationen har riksdagen lagt en spärr för kommunernas handlingsfrihet på ett av de mest angelägna områdena av den kommunala verksamheten. Mitt yrkande, herr talman, på denna punkt är således bifall till utskottets hemställan. Moderaterna har dragit i gång inför årets val genom att skärpa sitt tidigare agerande i bostadspolitiken. De försök som görs, bl.a. här i dag, till upphävande av förköpsrätten i allmänhet och för saneringsfastigheter i synnerhet är en fortsättning på partiets strävan att återföra bostadspolitiken till det gamla. Det är viktigt att övriga partier isolerar moderaterna och låter dem ensamma framstå som ett språkrör för sådana enskilda ekonomiska intressen.

I motionen 1922 använder sig herr Adolfsson och herr Fridolfsson av Stockholm som motiv för att frånta kommunerna deras ledande roll i saneringen. I motionen återges några utvalda aktstycken ur en promemoria från Stockholms fastighetskontor, daterad den 30 september 1975. Styckena återges emellertid inte helt. I ett fall har en mening inne i det citerade stycket utgått — eller, rättare sagt, den passade inte in i herrarnas vinkling — och i andra fall har man stannat i citeringen där det börjat bli socialt intressant. Av motionen framgår att man tror sig tala till en församling som helt saknar insikt i dessa frågor. Ämnets uppläggning kan möjligen bli en höjdpunkt i ett föredrag på byggmästareföreningen, för motionen saknar totalt förståelse för den koppling som finns i ett modernt samhälle mellan bostad och socialt ansvar. Debatten om saneringen i Stockholm utvecklas i stället på rent kommersiell basis som ett moment bland andra i viktiga affärstransaktioner och med målsättningen att det är de enskilda byggmästarna som skall ha nära nog monopol på sanering och ombyggnad av äldre fastigheter exempelvis i Stockholms innerstad. Ju mer kommunen lägger sig i planeringen, ju fler ambitioner som majoriteten i Stockholms stadshus har att bygga om innerstaden i kamp mot segregation och trångboddhet, desto hemskare kval lider byggmästarna. Allt enligt motionärerna. Vad diskussionen gäller är om vi i det här landet skall tillåta att vissa delar av bostadsmarknaden — typ Stockholms innerstad — skall vara reserverade för enskilda intressen av vilka inte så få arbetar spekulativt. Det är dessa intressen, menar vi, som måste vika för de intressen som en modern kommun representerar. Motionen ger intryck av att Stockholms kommun =— och då syftar man självfallet på dess majoritet — fullständigt hänsynslöst har använt sig av förköpsrätten. Sanningen — det finns en sådan — är att Stockholms kommun under 1975 behandlade 395 förköpsärenden och att förköpsrätten utövades i 15 fall. Det är mindre än 5 96 av ärendena. En sådan uppgift är ju inte särskilt svår att få fram. Stockholm är en kommun där den kommunala förköpsrätten kombinerad med andra åtgärder är en förutsättning för en socialt inriktad bostadspolitik också i innerstaden. Majoriteten i stadshuset har satt målet för lägenhetsfördelningen vid ombyggnad till 25 96 lägenheter med mindre än 3 rum och kök, 50 26 med 3 rum och kök och 25 96 större än 3 rum och kök. Som en illustration kan nämnas att lägenhetsfördelningen i detta bestånd i Stockholms innerstad i dag är 92 26 lägenheter med mindre än 3 rum och kök, 6 926 med 3 rum och kök och 2 26 större än 3 rum och kök. Hur skall familjer med barn kunna bo där, om vi genom ombyggnad av de äldre fastigheterna gör små, obetydliga förändringar i stället för att ta de djärva grepp när det gäller standard, utrustning, utrymme och miljö som den fastlagda målsättningen i stads huset innebär. Med den lagstiftningen och med de låneregler för bostadssaneringen som gäller har Stockholm börjat få i gång en omfattande bostadsförnyelse med en stor andel ombyggnader. Saneringstakten i Stockholm är otillräcklig, även om man skall akta sig för att låta alltför korta perioder förflyta innan man sammanställer resultaten. Man frågar vad orsaken härtill kan vara. Kanske beror det på att 80 26 av de berörda fastigheterna är i privat ägo. Det är konstigt att man först nu upptäckt sin tidigare brist på agerande i dessa sammanhang. Herr talman! Det är ett slags hushållning som är på väg, sade herr Adolfsson i sitt inlägg. Just precis, herr Adolfsson! Det är ett slags hushållning. Det är också en brytning mellan det gamla och det nya, mellan enskildas intressen och spekulanter å ena sidan och det allmännas intresse å andra sidan. Jag hoppas därför att moderaterna får fortsätta att vara isolerade i sin kamp mot ett socialt betonat boende i det här landet.
Herr talman! Herr Lindkvist började med att säga att om reservationen 1 vann, så skulle kommunernas möjligheter beskäras. Han sade vidare att man därmed skulle sätta en spärr för kommunerna. Jag började då bli nyfiken, trodde att herr Lindkvist skulle fortsätta och tala om vad som fanns fördolt här och som jag inte kan utläsa i fråga om dessa mindre möjligheter för kommunerna. Men tyvärr tog herr Lindkvist inte några exempel som visade vad som kunde vara fördolt för mig. Jag har alltså inte blivit klokare av herr Lindkvists anförande. Är det inte så, herr Lindkvist, att det — om vi skall vara ärliga — har gått troll i orden och att det är gammal prestige som gör att man inte vill ändra på detta? Avsikten kan ju inte vara att stärka tomträttsinstitutet som sådant. Att tomträtt många gånger kan vara en lämplig form och att vi bör ha tomträttsinstitutet kvar råder det inga delade meningar om. Vi anser att kommunerna bör få avgöra hur de i det avseendet skall ha det. Jag skulle alltså vara tacksam om jag kunde få litet mer förklaringar av herr Lindkvist om vilka besvärligheter som skulle uppkomma om vi slopade den här regeln.

Nr 72 Herr talman! Först vill jag säga till fru Olsson i Hö Riksdagen har Onsdagen den beslutat att i expropriationslagen ta in en möjlighet för kommunerna 25 februari 1976 att med tomträtten som skäl få använda expropriationsinstrumentet. Det har ansetts nödvändigt för den långsiktiga planeringen av den kommunala — Expropriationslaverksamheten, som ett led i kommunernas rätt att råda över marktill — gen och förköpslagångarna och deras ansvar för den kommunala planeringen. Det innebär — gen, m.m. att varje hinder mot dessa möjligheter utgör en spärr enligt den nuvarande expropriationslagen. Jag har läst igenom en rad olika skäl som använts tidigare när detta ärende har diskuterats. Man har i denna kammare sagt att risken finns att kommunerna gör misstag, att risken finns att förvärvad mark inte är ändamålsenlig, att kommunerna riskerar göra dåliga inköp, att de betalar för mycket för marken osv. Jag tycker att varje sådan form av agitation är riktad mot den kommunala självbestämmanderätten. Vi bör ha en generös tolkning av expropriationslagen, och det är bakgrunden till att utskottsmajoriteten inom civilutskottet hävdar att tomträtt skall utgöra en självständig expropriationsgrund. Det är inte ofta som herr Adolfsson och jag är överens. Nu är vi det. Jag instämmer till fullo i den tillfredsställelse som herr Tage Adolfsson uttalade över att moderaterna är isolerade i denna fråga. Det uttalandet är ett hälsotecken. När herr Adolfsson och i det här fallet också herr Fridolfsson, som båda är sitt partis mest framstående mörkmän på det här området, hävdar att ni företräder de mångas intressen så talar ni inte sanning. De många, herr Adolfsson, är hyresgäster, de som är beroende av ett gott fastighetsbestånd, av rimliga hyror, de som behöver tillgång till en god miljö, de som behöver utrymme för sin familj och sina vänner. Detta är de många i samhället, och de har alltför många gånger kommit i kläm när de enskilda intressena lekt affär på bostadsmarknaden inte minst i Stockholm. Det är sanningen, och jag vill också säga till herr Adolfsson - om det behöver upprepas — att han också är isolerad här i riksdagen. Det finns inte något annat parti som ställer upp för den bostadspolitik herr Adolfsson pläderar för.
Herr talman! Herr Lindkvist och jag är överens om att kommunerna skall ha bestämmanderätt över marken. De skall se till att människorna har bostäder och kunna planera för detta. Då måste de också ha tillgång till marken. Det är vi helt överens om. Men vad jag inte kan begripa är att det inte skulle räcka med tätbebyggelseexpropriation som grund för att tillvarata människornas intresse av att ha mark för att bygga bostäder och för andra ändamål. Jag kan inte på något sätt finna att kommunerna får större tillgång till marken med tomträttsexpropriationen som grund.

Herr talman! Fru Olsson i Hölö säger att vi är helt överens om kommunernas rådighet över marktillgångarna. Men vi är ju inte helt överens. Fru Olsson vill nu ta bort tomträtten som självständig expropriationsgrund, och där har vi delade meningar. För några år sedan presterade centern ett särskilt yttrande i den här frågan och sade då att man förväntade sig att denna regel skulle utmönstras ur expropriationslagen. Men 1975 och nu i år har fru Olsson stramat upp sig och gått på moderaternas ståndpunkt, att man helt enkelt skall mönstra ut den. Jag tycker inte det finns skäl att lägga in en spärr här. Har man förtroende för kommunerna så har man det. Jag har i dag haft kontakt med ledande företrädare för kommunalpolitiken i Stockholm. De är allvarligt oroade för att man nu försöker ta bort denna möjlighet för Stockholms kommun. Herr Adolfsson strör som vanligt många standardfraser omkring sig när vi diskuterar bostäder. Vi kan väl nöja oss med att konstatera att vi har föga gemensamt när det gäller bostadspolitiken. Vi kommer för vår del att driva en bostadspolitik med en social inriktning i vilken varje människa skall ha rätt till en god bostad och att denna skall finnas i en god miljö. Det är vår politik, och därför engagerar vi på olika sätt staten och kommunerna för att stärka den sociala bostadspolitiken. Eftersom herr Adolfsson, under återgivande av att han företräder många, i verkligheten representerar de få, så har socialdemokraterna och moderaterna helt olika intressen när det gäller utformningen av bostadspolitiken.

Herr talman! Herr Adolfsson har i sitt anförande tidigare i debatten presenterat moderata samlingspartiets syn på markpolitiken och i samband därmed behandlat de frågor som rör expropriation m.m. Som en komplettering till detta avser jag att beröra förköpslagen och våra förslag om förstahandsrätt för hyresgäster. Även om vårt moderata krav, att förköpslagen skall upphävas, är väl känt sedan flera år så skall vår markpolitik sättas in i det sammanhang man nu klart kan se, nämligen att vi befinner oss i en snabb socialiseringsprocess vad gäller markpolitiken. Den iver som regeringen visat i det markpolitiska arbetet är uppseendeväckande. Förändringarna av expropriationslagen i början av 1970-talet har raskt följts av alltmer detaljerade och förfinade instrument för samhället att på markägarnas bekostnad skriva över markinnehavet till kommunerna. Förändringar av förköpslagen och markvillkor är andra nyheter under 1970-talet. Aktuellt nu är att LO — det socialdemokratiska partiets siamesiska tvilling, något som vi får höra i alla andra sammanhang -— föreslår en totalsocialisering av all mark. Observera att det för första gången går ut en större organisation, som påstår sig ha förankring hos folk, och kräver en socialisering av den enskilde egnahemsägarens mark och av jordbruksmarken. Det är onekligen värt att sätta ett utropstecken i kanten för. När vi moderater har motsatt oss flera av de här reglerna har utgångspunkten varit att vi hävdar den enskildes rätt att på lika villkor med samhället kunna hävda sina anspråk när samhällsplanerarna hävdar samhällets. Det är således inte alls fråga om att vi moderater motsätter oss kommunernas möjligheter att planera ett väl fungerande samhälle, och därmed accepterar vi att detta kan innebära inskränkningar i den enskilde markägarens planer. Det är bara det att vi utgår ifrån att en markägare liksom vilken medborgare som helst i en rättsstat skall ha en chans att i god tid kunna bedöma en kommuns handlande och att kommunen också skall ge skälig ersättning för den förlust som en markägare kan få vidkännas. Dess värre fungerar inte vår marklagstiftning så i dag. Vad beträffar förköpslagen är det just osäkerheten för en markägare som är det stora problemet. Efter de ändringar som på senare år har skett i förköpslagen krävs det i praktiken inga som helst skäl till att en kommun går in och utnyttjar sin förköpsrätt. Det behövs inga planer, inga principbeslut i kommunen för att den skall kunna hävda sitt intresse för ett markområde. Det har gått så långt att många i våra berörda nämnder och fullmäktige runt om i landet använder förköpslagen som ett direkt instrument mot förmodad spekulation. Praxis vad beträffar den nya förköpslagen är alltså minst sagt vildvuxen. Spekulation och upptrissning av markpriser är något ont som vi har att motarbeta i våra kommuner, men förköpslagen måste vara fel verktyg. I stället måste vi bygga ifatt efterfrågan på sådana bostäder som folk vill ha, nämligen småhus, för att på det sättet få en tidsdämpande effekt. Därutöver skall vi naturligtvis med beskattningsregler möta orättfärdiga spekulationsvinster. Vi moderater menar att kommunerna med sitt planmonopol och övriga marklagar kan vara förköpslagen förutan, i synnerhet med tanke på den senaste ur rättssäkerhetssynpunkt farliga lydelsen. Förköpslagens allt vidare lydelse har också inneburit avsevärda problem för den behövliga saneringsverksamheten, som alla är ense om måste stödjas. Eftersom osäkerheten är stor i frågan, om förköpsrätten kommer att utnyttjas eller inte, minskar omsättningen av saneringsfastigheter högst avsevärt. Det är fallet här i Stockholm. Och även om den statistik som herr Lindkvist nyss visade tyder på att det trots allt är i ganska få fall som Stockholm använder sig av förköpsrätten, har den debatt som nu från socialdemokraternas sida förs i Stockholm och de många hot som finns om förköpsrättens utnyttjande bidragit till att osäkerheten är utomordentligt stor. Enskededalen är ett annat exempel på hur kommunen kör över både konsumentoch andra intressen i bostadsbyggandet. Detta innebär att saneringen aldrig kommer att kunna genomföras i den takt som en gång planerats. I Stockholms kommun kan vi alltså konstatera att vi förmodligen har landets mest dogmatiska markoch bostadspolitik. Därmed är den låga saneringstakten ett faktum. Dessutom medför — jämte motsvarande konsekvenser av markvillkoret — osäkerheten och den låga saneringstakten på marknaden att flera byggföretag med utomordentligt erfarna och kunniga anställda när det gäller sanering tvingas till nedskärning av verksamheten till skada för anställda, bostadskonsumenter och stadsbilder. Det är således naturligt att vi moderater inför möjligheten av att vår reservation 5 faller yrkar bifall också till reservationen 6, som syftar till att förköpslagen inte skall gälla saneringsfastigheter. Herr Lindkvist berörde tidigare frågan om att det skulle föreligga en konflikt mellan vår politik och social bostadspolitik och socialt ansvar. Det är som bekant valår och då måste man naturligtvis ta och stuka till allting litet extra. Men bortser man från det är det givet att det inte finns någon folkvald i denna kammare som har något uttalat intresse av att bygga en dålig miljö eller en bostad med hög kostnad eller något annat, för att nu ta en motsats till allt det som herr Lindkvist räknar upp som fördelarna av hans sociala bostadspolitik. Många av oss bygger ute i borgerliga kommuner — med föredömen, som vi hade hoppats att man inte minst i en del socialdemokratiskt dominerade kommuner i Stockholmstrakten skulle ta intryck av — bostadsområden där man just tagit hänsyn till konsumenterna. Viljan är självklart densamma, men vi har olika medel. Herr Lindkvist, som själv företräder en utomordentligt radikal socialistisk bostadspolitik, motiverar att vi skall närma oss planhushållningens samhälle. Vi tror inte på den linjen därför att vi vet att bostadspolitiken är den mest socialistiska sektorn i vårt land, där man under lång tid just har bedrivit en politik som går ut på mer och mer av regleringar och att samhället skall alltmer gå in i detalj och bestämma. Det är i den sektorn som vi har de absolut största problemen och misslyckandena i samhället i dag. Detta borde rimligtvis få andra än bara moderater att rygga tillbaka — och så är också fallet. Man kan tala om en icke-socialistisk bostadspolitik i kommuner runt om i vårt land, även om den dess värre inte alltid understryks här inne i kammaren. Till sist skall jag också beröra moderata samlingspartiets förslag om att hyresgästerna skall ges möjlighet att — med hjälp av förstahandsrätt inför en överlåtelse — överta det hus de bor i. Det förslaget ligger i linje med vår bostadspolitik, som bl.a. syftar till att låta folk bo som de vill även när det gäller upplåtelseformer. Eftersom vi vet att det finns ett stort intresse av att äga inte bara det småhus man bor i utan också den lägenhet man bor i vill vi skapa möjlighet för det här precis som i många andra länder. Vårt förslag om en förstahandsrätt för en grupp hyresgäster att köpa det hus de bor i strävar till att öka bostadsägandet, vilket inte minst ur bostadskostnadssynpunkt är en fördel. Det är helt klart att ett ägande eller delägande av bostäder i form av bostadsrätt ökar intresset för att hålla nere driftkostnader — och därmed de våldsamma höjningar som skett på det området under de senaste åren. Som regel ökar också intresset för bomiljön, och en gemensam insats för att förbättra densamma är naturligtvis en värdefull ytterligare vinst av en sådan här politik. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5, 6 a, 6 b, 7, 8 a och 9.
Herr talman! Bara några ord till herr Danell, som ju kämpar ivrigt för att nå upp i jämnhöjd med den propagandanivå som utmärker herrar Adolfsson och Fridolfssons agerande. Herr Danell påstår att det förs en dogmatisk bostadspolitik i Stockholm. Jag skall ge honom rätt så till vida att det har förts en dogmatisk bostadspolitik i Stockholm. Den dogmatiska bostadspolitiken har bestått i att starka enskilda intressen har byggt fastigheter och lägenheter på välbelägna bostadsområden. De har byggt små lägenheter, oftast utan någon social ambition, och framför allt har de byggt för folk som har haft gott om pengar. Den bostadspolitiken kan vi inte vara med om, herr Danell. Det är den vi håller på att lägga om. Vår ambition är att göra en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla medborgare. Vidare skulle jag vilja säga: När beslut i frågan om den framtida markpolitiken skall fattas i riksdagen får vi se vad remissinstanserna sagt och vad regeringen föreslår. Den omständigheten att Landsorganisationen har gått långt i sitt remissvar behöver herr Danell inte använda som skäl för att sprida skräckvisioner i den politiska debatten. Det förtjänar verkligen inte det remissvar som Landsorganisationen har gett på den utredningen. Slutligen säger herr Danell att det gäller planhushållning. Det finns bara ett par valmöjligheter. Antingen kan man välja mellan en plan hushållning — hushållning med landets resurser så att alla blir delaktiga av dem — och slumpen. Eller också kan man välja mellan de kommunala och allmänna intressena, å ena sidan, och de enskilda intressena, å andra sidan. Det är de intressena som hela tiden står emot varandra i den politiska debatten. Den profilen är speciellt tydlig när det gäller bostadsdebatten.
Herr talman! Till att börja med: Det sägs att planhushållningen skulle ta hänsyn till konsumenternas intressen. Vi vet att det i de länder som har planhushållning minsann inte är konsumenternas intressen som man eftersträvar att fånga upp. Där sätter man konsumenterna i fängelse och där härjar man runt på ett sätt som visar att man uppenbarligen inte klarar att förena planhushållning och demokrati. Det gör att vi, inte minst ur den synpunkten, har tagit den ställning vi har gjort när vi försöker forma vårt samhälle. Det talas vidare om ett samhällsintresse som någonting självklart. I går hade vi en lång debatt här i kammaren där det visade sig att regeringen uppenbarligen kör över en helt enhällig kommun i en planfråga bara därför att staten vill ha en viss verksamhet. Staten äger 54 96 av all mark i en kommun, och regeringen har därför makt att bestämma över marken — bortsett från sin makt som regering. Jag tycker inte att man skall tala så allmänt om samhällsintressen. Om man börjar studera det hela noggrant finner man att intressena är minst sagt tudelade. Det sägs att vi bara skulle företräda vissa kapitalintressen och höginkomsttagare här i Stockholm. Det är faktiskt uppenbarligen så att man inte klarat av saneringsprogrammet. De människor som bor i de icke åtgärdade saneringsmogna husen ligger verkligen illa till, och det beror på att förköpslagen skapar en sådan osäkerhet att vi inte får en tillräcklig rörelse på bostadsmarknaden. I det läget får vi inte heller de saneringar som vi vill ha. Det finns stora och starka kapitalintressen, och vi har i tidningarna sett att många har råd att bo på Strandvägen. Där bor t.o.m. socialdemokratiska statsråd, och de tycker inte alls att det är snobbigt. Det må vara deras ensak. Jag vill dock göra fullt klart att det som vi jobbar för är en bostadspolitik som tillgodoser flertalets intressen. Annars skulle vi exempelvis inte kräva ett ökat småhusbyggande, och vi har 80 96 av svenska folket bakom oss i den frågan. Till sist, herr talman, har det sagts att jag skulle föra fram en skräckvision när det gäller Landsorganisationens markpolitik. Jag talar bara om vad LO har redovisat att man vill göra. LO vill socialisera all mark. Jag håller med om att det är en skräckvision, men det är inte jag utan Landsorganisationen som har manat fram den. Oskar Lindkvist säger att LO har gått långt i sitt remissvar, och det som han uttalade i övrigt gör att vi kanske skall fatta hans inlägg som ett avståndstagande från LO:s markpolitik. Jag skulle vilja ha svar på frågan om det är på det viset.
Herr talman! Herr Danell har genom statsministern fått ett svar vad avser LO:s remissyttrande. Jag har ingen anledning att ta upp en diskussion om det nu. När man refererar ett remissvar bör man göra det korrekt. LO utgick i sitt remissvar från att markövertagandet skulle ske vid ägarskifte, men det har inte framgått av herr Danells inlägg. Sedan pratade herr Danell om statsråd som bor på Strandvägen. Men det har ju ingenting att göra med frågan om att öppna bostadsområdena för alla människor i samhället. Vad vi pratar om är att ordna goda bostäder till rimliga priser i en god miljö, herr Danell. Att plocka ut enstaka människor som något slags monument över att det gått snett tycker jag är ett egendomligt sätt att diskutera. Vidare säger herr Danell ånyo att förköpslagen har betytt ökad långsamhet i Stockholm. Sanningen är att man har en mycket ambitiös saneringsplan i Stockholm. Det tar tid, det kostar och det krävs en samplanering för att genomföra den. Det är många krafter som skall in i bilden. Men jag har med statistik bevisat att det bara är i knappt 5 96 av fallen år 1975 som Stockholms kommun har utnyttjat förköpsrätten. Herr Danell sade sedan att man inte skall skapa en planhushållning på detta område; se på de länder som har en sådan — de sätter konsumenterna i fängelse! Jag hade för mig att vi nu pratar om svensk bostadspolitik och inte om hur kriminalpolitiken fungerar i andra länder. Jag har i varje fall hållit mig till problemen i Stockholm och till det övriga Sverige. Vi kanske en annan gång kan diskutera bostadspolitiken på andra håll. Det som vi nu diskuterar och det som moderaternas förslag innebär har såvitt jag förstår synnerligen svåra återverkningar på svensk bostadspolitik. Här sätts väl inga konsumenter i fängelse annat än om de använder fastigheterna som spekulationsobjekt på ett olagligt sätt. Det har vi som bekant kunnat läsa åtskilligt om i dagens tidningar.
Herr talman! Vad gäller Landsorganisationens förslag har jag talat om vad den organisationen eftersträvar, och herr Lindkvist har inte på något sätt visat att vad jag sade skulle vara ett felaktigt referat. Vad LO föreslår är en socialisering av all mark, även tomter på kanske 500 m? som egnahemmarna har slitit ihop till. De har kanske t.o.m. byggt sitt hus själva. Värdet i den marken vill Landsorganisationen dra in genom något som delvis är en ren konfiskation. Man vill nämligen inte att samhället skall betala vad fastigheten är värd utan bara en ersättning som ungefär motsvarar taxeringsvärdet. Detta är ett oerhört radikalt förslag, som naturligtvis bör angripas i en bostadsoch markpolitisk debatt, och det är därför vi har tagit upp det här. Men jag vill än en gång fråga: Tar Oskar Lindkvist avstånd från Landsorganisationens markpolitik som den framkommer i LO:s remissyttrande? Till sist vill jag säga att det som vi nu har diskuterat — och det var också meningen att det skulle dominera debatten — är förköpslagen. Uppenbarligen kan vi nu efter Oskar Lindkvists senaste inlägg konstatera att saneringsprogrammet i Stockholm överges, och i Stockholm förs den mest dogmatiskt socialistiska bostadsoch markpolitiken i landet. Jag tror att dessa båda faktorer har ett helt givet samband och att vi alltså i detta fall bör rycka undan kommunens möjligheter till förköp av saneringsfastigheter för att alla de fastigheter som är i privat ägo också skall komma med i den saneringsvåg som så väl behövs. Sedan skall vi politiker se till att det blir byggt på rätt sätt, men det har vi redan redskap till.

Herr talman! I motionerna 666 och 1969 tar vi upp problem som uppstått genom läckage i förköpslagen. I motionen 1969 preciserar vi oss och talar om möjligheter att kringgå lagen genom att den inte omfattar fusion eller tillskott till eller utdelning eller skifte från bolag eller förening, liksom att bolag med tillhörande fastigheter genom mer eller mindre fiktiva ägarskiften inom samma koncern kan ställa kommunen utanför möjlighet att använda förköpslagen. Vi vet att det finns en expropriationslagstiftning och att denna möjlighet alltid återstår. Vi vet också att departementschefen är medveten om kryphålen men att han sagt att man bör kunna tåla dem med hänsyn till den nuvarande lagens relativa enkelhet. Ändå tar vi upp frågan i de här motionerna, och det finns faktiskt flera skäl att göra det. Några av skälen berördes också av fru Olsson i Hölö i hennes inlägg i kammaren tidigare i dag. Först och främst ser vi en väsentlig skillnad mellan förköpslagen och expropriationsinstrumentet. Den förra lagen har i allmänhetens ögon av psykologiska och andra skäl en helt annan karaktär än den senare. Fru Olsson berörde just detta. Förköpslagens image - om man nu kan använda ett sådant ord — är av allmänt mera civil karaktär. Den blir därför mer tillgänglig, och dess metod ses som helt acceptabel inom stora delar av allmänheten. Expropriation däremot, det är fult det. Den lagen har i mångas ögon en betydligt mer militant karaktär, och kommunerna drar sig för att använda den. Det syns också i statistiken. Men om förköpslagen med dess enkelhet och mer civila karaktär urholkas intill beskedlighet, så att man på sikt inte behöver ta hänsyn till den, därför att det så lätt går att komma förbi den, då har vi kommit i det läget att samhällets intressen alltmer kan komma att överspelas. Meningen med båda lagarna är att samhällets intressen skall beredas möjlighet att ta över privatintresset, då det förra blir hotat av det senare. Dessutom har lagen trots att den nyligen varit föremål för riksdagsbehandling redan kunnat kringgås. I december 1975 redogjordes i Aftonbladet för hur Wallenbergföretaget ASEA överlät sitt dotterföretag Surahammars Bruk till ett par andra företag under Wallenbergs regim. Det var som vanligt i storfinansens värld en smart manöver. Om Kopparfors hade köpt enbart marken av Surahammars Bruk, hade förköpslagen kunnat anlitas av kommunen, som också behövde mark och som tagit upp frågan med Surahammars Bruk om köp av råmark för kommunens behov. Därför fick Kopparfors köpa hela Surahammars Bruk, och därmed var kommunen utmanövrerad. Därefter fick Surahammars Bruk köpa tillbaka sin från början ägda stålverksrörelse, medan Woxnans Kraft AB, som också är ett Wallenbergsägt företag, fick köpa Surahammars kraftverksrörelse. Nu fungerar allt som förut inom Wallenbergkoncernen. Man har åkt slalom genom förköpslagen och klarat sig hyggligt från skatter dessutom. Det enda som hänt för övrigt i koncernen är att de inblandade företagen fungerar med formellt nya ägare. För att rätta till sådant här och upprätta lagens mening kan man gå i olika riktningar. Man kan naturligtvis resonera som herrar Fridolfsson och Adolfsson att förköpslagen bör upphävas. Den är ju till dels redan borta. Nu är väl inte detta grunden för deras resonemang. Lagen är duglig i andra sammanhang - för övrigt inte obetydliga, vilket herr Lindkvist har vittnat om här i dag och det är därför de vill ha bort den. De betraktar den som en stämpling mot den fria företagsamheten och dess doktrin. Men så ser ju trots allt inte riksdagens majoritet på den. Man har menat allvar med lagen och anser att genom den skall samhällets intressen kunna tillvaratas. Därför bör vi väl snarast gå i en annan riktning och förstärka lagen så att dess mening kan slå igenom över hela fältet. Herr Adolfsson stöder sig här i kammaren på en utredning, enligt vilken majoriteten av svenska folket skulle vilja ha egna bostäder. Men då kommer ju alla de människorna på kollisionskurs med de stora privata markägarnas intressen. Mark skall de ha till sina småstugor, om de vill bygga sådana, eller sina byggnadsföreningar, om de föredrar den formen av boende. Då blir det samhället som får gå in mot de privata kapitalägarnas intressen och tillgodose markbehoven också för de boendeformer som herr Adolfsson här åberopar. Om nu den översyn vi begär inte kan ske eller inte bör ske, som utskottet med departementschefen säger, därför att det stör enkelheten i den nuvarande förköpslagen, kan utskottet då i stället tänka sig att gå i en annan riktning, exempelvis genom något institut mellan den nuvarande enkla förköpslagen, som man inte vill rucka på, och den mer militanta expropriationslagstiftningen? Det bör ju finnas flera möjligheter, och vi motionärer stirrar oss inte blinda på nuvarande lösningar. Vi kan gott tänka oss andra lösningar under förutsättning att de tjänar samhällets intressen i den mening den nuvarande lagstiftningen söker tillgodose utan att helt räcka till. En fråga till utskottet och fru Olsson i Hölö blir då: Har ni diskuterat eller tänkt över andra möjligheter än de som omedelbart ligger i för ändringen av förköpslagen eller som redan finns i det mer militanta expropriationsinstitut som kan skapas? Herr talman! Vi är medvetna om att det kanske förflutit alltför kort tid för att tillräcklig erfarenhet skall vara tillgänglig för lagändring i dag. Därför yrkar vi nu inte bifall till motionerna, men vi kommer att följa frågan noga och vi hoppas att utskottet också gör så. Skulle den utveckling vi fäst uppmärksamheten på fortsätta, måste vi och riksdagen givetvis återkomma och då på ett mera allvarligt sätt gå igenom problematiken, så att samhällsintressena på det här vitala området verkligen kan bli tillgodosedda.

Herr talman! Tillsammans med några partikamrater har jag i år återkommit med en motion om rätt till ersättning vid trafikreglering och ändrad vägsträckning. Civilutskottets betänkande nr 12 behandlar just denna motion. Utskottsmajoriteten, som har yttrat sig över motionen, har åstadkommit något av det mest kortfattade som jag under mina elva riksdagsår har sett. På två rader avstyrker man motionen genom att hänvisa till tidigare intagen ståndpunkt. Motionen behandlar en viktig och angelägen fråga. De trafiksaneringar som sker i de mest trafikintensiva områdena - områden som är centrum för handel och köpenskap —- drabbar hårt och obarmhärtigt många köpmän. Kundunderlaget minskar när man avstänger gator och försvårar familjernas inköpsresor till affärerna. Många köpmän, för att inte säga de flesta, arbetar med knappa marginaler. På grund av en omläggning av trafiken förändras affärernas situation. Man kan helt enkelt inte driva sin affär utan tvingas lägga ner, om man nu inte går i konkurs. Detta är naturligtvis en icke acceptabel utveckling. Självfallet är jag liksom reservanterna, det vill jag ha sagt, medveten om att det bl.a. av miljöskäl är nödvändigt att vidta trafiksaneringar. På grund av den växande trafiken blir det också allt vanligare med trafikomläggningar. Men att butiksägarna själva — ensamma — skall ta konsekvenserna av dessa trafiksaneringar måste vara fel. Civilutskottet har vid frågans tidigare behandling varit inne på resonemanget att affärsverksamhet är lika med risktagande. Men, herr talman, en trafiksanering som myndigheterna vidtar ingår icke i ett normalt risktagande. Därför är det helt orimligt att trafikomläggningar i städer och tätorter skall resultera i att många butiksägare och hantverkare ruineras. Att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet icke har förståelse för denna kategori näringsidkare vet vi vid det här laget. För socialdemokrater skall det vara stora företag som Norrbottens Järnverk eller jättesatsningar som Stålverk 80 för att man över huvud taget skall reagera och visa något intresse. De mindre företagen — butiksägarna och hantverkarna — är ointressanta. Jag är alltså inte förvånad över socialdemokraternas ställningstagande. Vad som däremot förvånar mig är att mittenpartiernas representanter inte vill göra denna kategori näringsutövares sak till sin. Mest förvånad är jag över vännerna i centern. Jag vill ställa en direkt fråga till fru Olsson i Hölö: Är det inte så, fru Olsson i Hölö, att centern i sin propaganda ganska hårt slår fast att man slår vakt om de mindre företagen? Jag tycker det är bra. Men hur kan man då undgå att vara med om att lösa denna för många butiksägare och hantverkare viktiga fråga? Jag kan inte begripa det. Nej, man slår följe med socialdemokraterna, som menar att de som drabbas av trafikomläggningar själva skall stå sitt kast — ett enligt mitt sätt att se rätt nonchalant resonemang. Jag är, herr talman, uppriktigt besviken och ledsen över att man inte förstår sitt ansvar när det gäller just denna kategori, som verkligen behöver hjälp. Tidigare när jag har fört fram denna fråga har jag trott att den så att säga skulle falla framåt. Vi brukar få några ströröster från annat håll. Jag hoppas att vi i dag vid röstningen kommer att få erfara att ännu fler än vanligt stöder denna motion. Jag yrkar, herr talman, med detta bifall till den till betänkandet fogade reservationen av herrar Wennerfors och Adolfsson.

Herr talman! Jag ger herr Fridolfsson rätt i att det är ett mycket kortfattat betänkande civilutskottet här har avgivit. Man kan naturligtvis ha olika sätt att arbeta i ett utskott och olika sätt att skriva. Vi fann vid behandlingen av den här motionen att det inte fanns några nya argument i den. Vi hade heller inte lyckats få tag på andra uppgifter än dem vi hade förra året. Därför blev betänkandet så kort. I och för sig kan man naturligtvis diskutera om man ändå skall göra så. Vi har denna gång valt att göra det. Sedan några ord om den här problematiken. Herr Fridolfsson är väl överens med mig om att kommunerna mer eller mindre är tvingade att allt emellanåt göra trafikregleringar för att stadsmiljön skall fungera. Då är det naturligt att många, i första hand affärsinnehavare, som finner sin situation förändrad, känner stor tveksamhet inför hur detta nya skall påverka dem. Det är också naturligt att många i början är helt negativa till den trafikreglering som måste göras. Men utskottet har nu liksom när denna fråga behandlades förra året erfarit att utfallet av de utvärderingar som har gjorts inte har blivit så negativt som befarades. Beträffande t.ex. Östermalm, som många känner till, sägs i rapporten från generalplaneberedningen att det inte blivit något påtagligt avbräck i den totala handelns omsättning eller i kund underlaget. En sådan rapport måste vi i utskottet beakta när vi behandlar denna motion. Liknande uttalanden finns också från t.ex. Västerås. Utskottet finner det glädjande att på samma gång som man har lyckats åstadkomma en bättre miljö — vilket vi får förmoda att det har blivit — har affärsmännen i stor utsträckning kunnat behålla sina kunder. Med anledning av de positiva rapporter som utskottet har fått tror jag att herr Fridolfssons tal om hur illa affärsmännen råkar ut är litet överdrivet. Jag finner det också väldigt svårt att förstå hur man skall kunna utforma regler för en eventuell ersättning. Skulle denna utgå när regleringen görs? I så fall måste man sia om hur utvecklingen blir i framtiden. Eller skall ersättningen utgå efter en tid, när man har sett om någon skada har uppstått? Det kan låta krasst att säga att det tillhör affärslivet att ta risker, men jag säger det ändå. Med dessa ord yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Fru Olsson i Hölö försvarar utskottets ställningstagande med att inga nya argument har presenterats. Det är riktigt, men de gamla argumenten räcker. De är tillräckligt tunga. Man behöver inte komma med nya argument härvidlag. Inför en trafikomläggning, säger fru Olsson i Hölö, upplever affärsmännen stor tveksamhet och i början är de negativa, men om man bara väntar skall det nog lösa sig. Ja, det finns säkert exempel på affärsmän som i början av en trafikomläggning haft svårigheter men som småningom har hamnat så att säga på rätt sida. Men det är inte dem jag talar om. Att man åstadkommer en bättre miljö är bra, det är vi överens om. Att det är nödvändigt med trafikomläggningar har jag också sagt. Jag håller ju med så långt — vi är överens ända till själva knäckfrågan. Frågan är om de affärsidkare, de hantverkare som på grund av en företagen trafiksanering inte kan bedriva sin verksamhet i den omfattning de tidigare har gjort eller kan få rörelsen att gå ihop skall ersättas. Jag kan icke begripa utskottsmajoritetens ställningstagande. Socialdemokraterna är ju oförbätterliga — de tänker på de verkligt stora företagen, de stora statliga företagen. - Med socialdemokraterna går det icke att resonera i det här fallet. Men jag är besviken över att vi moderater, som reserverat oss till förmån för de små företagen, icke fått med oss centern och folkpartiet. Jag önskar att vi vid voteringen får notera — vi brukar då och då få göra det — att ledamöter från olika partier, som finner det nödvändigt, viktigt och riktigt att man löser den här frågan för de affärsidkare och hantverkare som råkar i svårigheter, röstar med reservationen. Om jag återkommer till riksdagen efter valet — och med den opinionstrend som råder tror jag att jag gör det — väcker jag den här motionen nästa år också.

Herr talman! Jag hänvisar till det material som utskottet haft tillgång till. Jag förutsätter faktiskt, herr Fridolfsson, att det utvärderingsresultat som vi fått redovisat inte bara gäller dem som det gått bra för utan att alla är inräknade. Men, herr Fridolfsson, om vi får tillfälle att talas vid efter valet, så återkom gärna med en motion. Men redovisa då ett material som säger någonting annat! Då kan vi också börja resonera på ett annat sätt. Det kan vi inte göra med det material som hittills har redovisats.
Herr talman! De argument som vi presenterat i vår motion i år och som är desamma som vi använde i fjol och förfjol anser jag bestämt räcker för att ta ställning i den här frågan på det sätt som vi yrkat i vår motion. Jag kan inte lova fru Olsson i Hölö någon annan uppläggning av frågan. Jag bara när en stilla förhoppning och önskan att man verkligen skall läsa innantill och förstå hur nödvändigt det är att vi löser den här frågan. I och för sig kanske det inte är någon stor fråga, eftersom fru Olsson påvisat att man vid en utredning kommit fram till att det gått rätt hyggligt för ett flertal affärsidkare och hantverkare. Men det som jag tidigare sagt är inte dem frågan gäller. Jag talar om dem som råkar illa ut. Det är dessa som vi inom moderata samlingspartiet vill backa upp, vi tänker på små egna företagare av typ affärsidkare och hantverkare. Det är även vårt folk.

Herr talman! Herr Fridolfsson är förbittrad över att civilutskottet inte har behandlat hans motion tillräckligt ingående. Han tycker att motionen skulle vara värd mer än två rader. I sin förbittring går han till attack mot socialdemokraterna och säger att han är förvånad över att civilutskottet och dess fru ordförande har kunnat följa socialdemokraterna, som i allra högsta grad skulle vara ointresserade av småföretagarna. Socialdemokraterna tänker bara på de stora företagen, säger herr Fridolfsson. Det är ett argument som vi socialdemokrater rätt ofta möter. Men man skulle ändå tro att dessa argument när de förs fram i riksdagen skulle underbyggas litet bättre och inte bara få formen av ett kort konstaterande. Jag vill till protokollet få antecknat några av de insatser som socialdemokraterna gjort och gör för småföretagen. Låt mig ändå konstatera att under de senaste åren har småföretagarna fått större möjligheter att låna pengar. Detta har skett på olika områden. Låt mig bara ta ett exempel, herr Fridolfsson. Det är från år 1975, ett år som ligger mycket nära i tiden.

I mycket stor utsträckning är det småföretagarna som fått utnyttja dessa pengar. Till det skulle jag också kunna nämna att utvecklingsfonden i mycket stor utsträckning är inriktad på de små och medelstora företagen. Vi som är intresserade av utvecklingen i våra län har ett väldigt stort intresse av företagarföreningarna. Det är företagarföreningarna som genom sina insatser i form av lån och stöd i olika sammanhang verkligen hjälper småföretagen. Det har väl inte undgått herr Fridolsson som sysslar med småföretagen att en upprustning ändå skett av företagarföreningarna för att de i större utsträckning än tidigare skall få möjligheter att stödja små och medelstora företag. På tal om denna utveckling har socialdemokraterna med lika stort intresse — jag skulle nästan vilja påstå med något större intresse än de andra partierna — varit angelägna om att bygga upp denna viktiga verksamhet på länsplanet. Ja, herr talman, jag skulle kunna utveckla detta vidare, men jag tycker ändå att dessa korta kommentarer till herr Fridolfssons inlägg pekar på att herr Fridolfsson inte har någon saklig täckning för de uttalanden som han här har gjort.
Herr talman! Herr Blomkvist tycks se i mig en bitter man. Han slog fast två gånger att jag skulle vara förbittrad. Jag framhöll att jag var besviken, och jag tror att kammarens ledamöter kunde notera den sinnesstämningen i mitt inlägg. I regel är socialdemokratiska politiker säkra och bestämda i sin argumentering. Man vet alltid bäst. Men det är två saker som gör skickliga politiker av Blomkvists karaktär oroliga och skrämda. Det är dels när man talar om att regeringen vill socialisera, dels gör en koppling mellan socialdemokrater och stora, statliga företag. I ett valår är de oerhört rädda för en sådan diskussion. Just den fråga vi nu behandlar kan visa om det legat något verkligt allvar bakom herr Blomkvists resonemang. Eftersom jag är generös till min natur och vill hålla mig till sanningen kan jag gärna erkänna att även socialdemokraterna på många håll har förståelse för de mindre företagens problem, även om socialdemokraterna kanske vill lösa problemen på ett annorlunda sätt än vi inom moderata samlingspartiet. Om man nu i den här speciella frågan haft den inställning som herr Blomkvist så varmt talade för i talarstolen — han hade tydligen tagit med sig någon katalog över allt vad man gjort i företagarföreningarna etc. — skulle man väl i rimlighetens namn följdriktigt ha backat upp den motion vi just nu behandlar. Här är det nämligen ingen diskussion om annat än att många mindre affärsidkare råkat i svårigheter och fått lägga ner sin rörelse. Hela deras satsade kapital har försvunnit i samband med nedläggningen. Men här vill man inte vara med. Det var det jag uttalade min besvikelse över — icke någon förbittring.
Herr talman! Jag noterar att herr Fridolfsson konstaterar att jag har varit allvarlig. Detta är ett konstaterande som ligger helt vid sidan om det ämne vi diskuterar. Vi diskuterar om det finns fog för det uttalande som herr Fridolfsson gjorde beträffande socialdemokraternas inställning till småföretagen. Jag har tagit en rad exempel på områden där socialdemokraterna har gjort insatser för de mindre och medelstora företagen. Jag har inte — och inte heller någon annan ledamot av kammaren — kunnat notera att herr Fridolfsson har bestritt dessa uppgifter. Däremot har han gjort konstateranden, som fullständigt ligger vid sidan av själva sakdebatten. När man går ut i en debatt — det gäller herr Fridolfsson men även andra — är det klokt att ha litet mer täckning för sina uttalanden, speciellt när man gör dem så allmänna som herr Fridolfsson tidigare gjorde. De uppgifter som jag har lämnat är sakligt riktiga. Herr Fridolfsson har inte kunnat bestrida dem. Jag skulle kunna peka på flera områden, där socialdemokraterna har gjort och kommer att göra insatser för småföretagen.
Herr talman! Till glädje för många blir detta mitt sista inlägg i denna debatt. Herr Blomkvist hävdar att jag talar vid sidan av frågan. Detta vill jag emellertid definitivt förneka. Herr Blomkvist blev illa berörd av att jag uttalade min besvikelse över att socialdemokraterna har ringa förståelse för dessa problem. Han föredrog en rad siffror som skulle bevisa vad socialdemokraterna har gjort. I denna fråga kan socialdemokraterna verkligen visa sin goda vilja. Diskussionen kan naturligtvis breddas åt olika håll. Jag skall dock inte göra det utan jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag har att anmäla att jag på grund av resor och av arbetsmässiga skäl inte kan besvara interpellationen 97 av herr Siegbahn, interpellationen 101 av herr Fågelsbo och interpellationen 110 av herr Burenstam Linder under föreskriven tid. Jag har för avsikt att besvara herr Siegbahns och herr Fågelsbos interpellationer den 12 mars och herr Burenstam Linders interpellation i samband med behandlingen av propositionen om kapitaltillskott till Statsföretag.

Herr talman! Fru af Ugglas har frågat statsrådet Leijon när regeringen avser att tillsätta den parlamentariska utredning i jämställdhetsfrågor som riksdagen uttalade sig för i november förra året. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Ärendet bereds f.n. i regeringskansliet. Direktiven för utredningen är under utarbetande. När direktiven är klara kommer en parlamentarisk utredning att tillsättas.

Herr talman! Det är med glädje och tillfredsställelse jag tackar för statsrådet Petersons besked. Genom detta får en fråga som varit något av en följetong här i riksdagen äntligen sin positiva lösning. Men jag skall inte bara tacka utan också ge en mycket kort historiebeskrivning. Ända sedan år 1971 har det från borgerligt håll krävts att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas. År från år har socialdemokraterna sagt nej. I jämviktsriksdagen har läget förändrats. Inrikesutskottet har tillstyrkt våra motionsyrkanden, och i höstas fällde lotten avgörandet till vår förmån. Socialdemokraternas oginhet i denna fråga, deras sätt att förvägra oppositionen det parlamentariska arbetsinstrument för jämställdhet som den önskat sig, har förundrat mig och många flera i denna kammare. Socialdemokraternas lust och strävan att monopolisera jämställdhetsarbetet har inte varit särskilt jämlikt. Det är bra att frågan nu får en positiv lösning.
Herr talman! Får jag göra följande tillägg som en parentes. Sedan den första motionen om en parlamentarisk jämställdhetsutredning väcktes har jämställdhetsdelegationen tillsatts och till den knutits en stor delegation med representanter för samtliga politiska kvinnoförbund och andra organisationer, varför regeringen hela tiden har haft initiativet och fört fram frågorna såväl genom förslag till riksdagen som i debatten. Under årens lopp har det vid flera tillfällen motionerats om en parlamentarisk utredning, och riksdagen har avslagit motionerna. En gång lottades motionen bort, men förra gången lyckades de borgerliga lotta fram en utredning. Den utredningen kommer regeringen att tillsätta, och när direktiven för den är klara kommer det också att meddelas riksdagen.
Herr talman! Det är ju just det, statsrådet Peterson, att regeringen så exklusivt velat ha initiativet som vi på oppositionskanten inte varit nöjda med. Statsrådet är säkert medveten om att det bl.a. är de tre kvinnoförbundsordförandena som suttit i den stora delegationen som också motionerat i frågan. De har inte varit nöjda med sin passiva roll i den stora delegationen.
Herr talman! Regeringen har aldrig vid något tillfälle hindrat något politiskt parti att framföra synpunkter och förslag för att åstadkomma en ökad jämlikhet mellan män och kvinnor. Alla förslag och synpunkter i den frågan mottar regeringen självfallet med tacksamhet.
Herr talman! Det handlar här om det parlamentariska arbetsinstrumentet för jämställdhetsfrågor.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig när jag avser att för riksdagen lägga fram förslag på grundval av föreningsskatteutredningens betänkande. Föreningsskatteutredningens betänkande har i dagarna skickats ut på remiss till bl.a. ett stort antal föreningar. Remisstiden går ut den 15 maj. Avsikten är att riksdagen skall föreläggas proposition i ämnet under hösten.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Föreningsskatteutredningens betänkande är ett viktigt och ett bra dokument, och det har självfallet stor betydelse för många ideella föreningar och kristna församlingar här i landet. Jag har nu bara en fråga till finansministern av mer teknisk karaktär: Om en proposition läggs fram i höst, är det då möjligt att få en ny lagstiftning att träda i kraft redan den 1 januari 1977?
Herr talman! Det är naturligtvis litet svårt att ge exakt besked på den frågan. Jag utgår från att man bör kunna framlägga propositionen vid riksmötets början i höst, och i liknande situationer har det funnits möjlighet att låta ikraftträdandet ske vid årsskiftet därefter.
Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag ämnar föreslå riksdagen att senarelägga 1980 års allmänna fastighetstaxering. Arbetet med att få fram underlag för riktvärden, anvisningar m.m. till nästa allmänna fastighetstaxering har redan påbörjats enligt vad jag har inhämtat från riksskatteverket. Någon försening i detta arbete jämfört med tidigare års allmänna fastighetstaxeringar föreligger inte. En senareläggning av 1980 års allmänna fastighetstaxering är således inte aktuell.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på den här frågan. Det är bra att det inte blir någon senareläggning. Att jag har ställt frågan har berott på att förberedelserna inte har tagit sig sådana uttryck att det tillsatts någon utredningsgrupp med parlamentariskt inslag, vilket kanske hade varit lämpligt. De här taxeringarna påverkas i mycket hög grad av inflationsutvecklingen, och de riktvärden och anvisningar för procentuella höjningar som fastställs och utges avser en tidpunkt som ligger ett par år före den då taxeringen sker. 1975 års allmänna fastighetstaxering avsåg närmast 1973 års värdenivå. Med den inflationsutveckling vi haft och har kommer det att bli mycket stora språng i taxeringsvärdena. Det är inte särskilt lyckat om man då senarelägger taxeringarna — varigenom sprången blir ännu större. Man kan naturligtvis säga att en uppskjuten fastighetstaxering kan ha positiva effekter också. Fastighetsägarnas ökade utgifter på grund av taxeringsvärdeshöjningarna skjuts då upp i tiden något, men å andra sidan blir de språngvisa förändringarna ännu större och ännu svårare att acceptera för de människor som drabbas av dem. Dessa människor får nästan bara vidkännas negativa verkningar av höjda fastighetstaxeringar som är betingade av inflationen. De ger högre boendekostnader och högre skatter och är alltså inte särskilt populära.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om regeringen avser att ge skogsbolagen föreläggande att vidta åtgärder i syfte att förhindra påtalade virkesförluster samt att vidta åtgärder för att ta till vara sjunktimmer. Frågan har sin bakgrund i att en flyginventering inom Västernorrlands län har visat att avsevärda mängder timmer ligger i vattnet vid älvmynningarna och vid kusten, till synes utan att tas till vara. Vid magasinering av virke utanför skogsindustrins anläggningar vid kusterna uppstår vissa råvaruförluster främst till följd av att virke sjunker och sedan inte tas till vara. Förluster i form av sjunktimmer är vidare vanliga framför allt vid flottning. I takt med att flottningen har avtagit och virkesråvaran blivit knappare har emellertid dessa förluster minskat. Det virke som man i dag kan se vid älvmynningarna torde således till sin huvuddel bestå av lagrat virke som väntar på att användas i industrin. Man bör vidare ha i minnet att det inte tillvaratagna virket har samlats upp under en lång period varför förlusterna mätta i förhållande till ett Nr 73 års förbrukning torde vara obetydliga. Givetvis bör det åligga skogsbolagen att tillvarata och hålla undan virke i den utsträckning som bl.a. farbarheten på älvarna kräver detta. so Efter vad jag har erfarit har också flera skogsbolag på senare tid ökat — Om bättre tillvarasina insatser för att ta till vara sjunktimmer och annat s.k. förlustvirke. — tagande av Några direkta åtgärder från regeringens sida för att öka tillvaratagandet — skogsråvara är inte aktuella, men jag vill avslutningsvis peka på att frågan om virkesanvändningen, inbegripet åtgärder att öka tillvaratagandet av virke, ingår som en del i det utredningsarbete som f. n. pågår på skogsnäringens område och som skall utgöra underlag för det skogspolitiska program som skall föreläggas riksdagen år 1978.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Svaret är positivt hållet, och det hänvisas till att den fråga jag tagit upp skall bli föremål för utredning när det skogspolitiska programmet framläggs 1978. Men jag tycker ändå att industriministern är alltför optimistisk när det gäller skogsbolagens handlande. Jag vet inte varifrån industriministern fått sina uppgifter när han säger att det timmer man i dag ser vid älvmynningarna till huvuddelen består av lagrat virke, som väntar på att användas inom industrin. Bolagen i fråga har sin egen flottningsförening, som skall ta till vara det timmer som flyter i land. Detta har inte blivit gjort. I vissa fall har arbetet lämnats bort på entreprenad, men det har visat sig ge så dålig ersättning att ingen vill ha jobbet. När den flyginventering som jag hänvisat till i min fråga och som industriministern också nämner i sitt svar gjordes hittade man 220 000 stockar, som spolats upp på stränderna. Det var råvara för 12 milj.kr., och bara vid Ångermanälvens mynning, på ett så litet område som mellan Ljungans fyr och Ytternäsen söder om Ulvön, låg 105 000 stockar. Vid den konferens som hölls visste man inte alls hur man skulle ta till vara detta timmer. Att skogsbolagen på senare tid skulle ha visat större intresse för denna fråga än tidigare tror i varje fall inte jag på. Så sker nog bara om regeringen tvingar dem till det. De har fått sin virkesråvara billigt under år som gått genom låga skogsarbetarlöner, därför har de handlat på detta sätt. Vad gäller sjunktimret säger anställda vid skogsbolagen i varje fall vid Ångermanälven att det ligger miljontals stockar på älvbotten, vilket skogsbolagen inte gör någonting åt. De timmermagasin och lagringsbommar som man använder är inte i det skick som erfordras för att hindra timret från att sjunka. Det sjunker därför under bommarna och ligger sedan kvar på botten utan att något görs åt det hela. Jag skulle vilja referera till den socialdemokratiska tidningen Nya Norrland, som för en tid sedan gjorde ett ambitiöst reportage med temat ”Guldet på Ångermanälvens botten”. Man hade anlitat några ungdomar 139 som innehade dykarutrustning, och de kunde berätta hur det i verkligheten förhöll sig med sjunktimret. Men ingenting gjordes från vare sig skogsbolagen eller ansvariga myndigheter. Ändå vet vi vilka pengar dessa skogsbolag har tjänat. De har haft alla möjligheter att angripa frågan på ett helt annat sätt än vad som hittills skett. Jag tycker följaktligen att industriministern är för optimistisk i sitt svar, i synnerhet då det råder en omfattande brist på skogsråvara.
Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig om jag kan redogöra för ordersituationen för Uddevallavarvet. Uddevallavarvet har en orderstock som sträcker sig t.o.m. år 1978. Den omfattar 13 fartyg på totalt 2,5 milj. ton dw. Ett fartyg har levererats iår. Sammanlagda leveranssumman för åren 1976-1978 beräknas till 2 600 milj.kr. Varvet har inte fått några avbeställningar men man har konverterat ett fartyg på 233 000 ton dw till två mindre på vartdera 118 000 ton dw. Den internationella varvsmarknaden befinner sig som bekant i en svår situation, vilket självfallet skapar osäkerhet för hela den svenska varvsindustrin.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr industriministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att under året kommer den nya stora dockan vid Uddevallavarvet att vara färdigställd. Den kommer att ha kostat ungefär 650 milj.kr. och skall användas för att bygga supertanker av allra största format. I varvets orderbok har det funnits två sådana båtar. Enligt vad industriministern säger i svaret är en av dessa beställningar annullerad. Därför uppstår frågan vad som kommer att hända. Kommer denna nya docka, med de pengar som där är nedlagda, till användning? Det är självklart att vi hoppas på det.

Därtill kommer att det svårartade läget för rederinäringen i vissa fall fordrar kraftiga jämkningar i ingångna avtal medförande en försämring i resultatbilden. Den kraftiga kostnadsutvecklingen har också bidragit till att fördyra våra produkter liksom pågående investeringsprogram.” Varvschefen skriver också att upplåningsbehovet för refinansiering av Nr 73 krediter under 1976-1977 beräknas uppgå till 800 milj.kr. Det är, herr talman, ett helt annat tonfall i det brevet än vad industriministern anslog i sitt svar på min fråga. Vad jag nu undrar är: Håller LL Uddevallavarvet f.n. på att ta andelar i båtar som varvet bygger, och Om ordersituatiohåller alltså varvet på att till en del bli ett rederi på kuppen? Innebär = nen vid Uddevalladet i så fall att man kallt räknar med att kanske få omfattande drifts — varvet förluster på dessa olika parter, vilket naturligtvis skulle kunna bli en ytterligare påfrestning på varvet utöver dem som man under alla omständigheter kommer att utsättas för? Herr talman! Jag kritiserar inte varvsledningen eller de anställda vid varvet, utan vad jag är intresserad av att veta är hur industriministern ser på denna fråga. Han reser ju ofta runt och berömmer sig av att vara en utomordentlig expert på planering. Socialistisk planering anses ju leda till att all osäkerhet eller åtminstone största delen därav kan övervinnas. Industriministern har ofta sagt att han haft ett mycket aktivt intresse för Uddevallavarvets investeringsplaner. Därför är jag mycket angelägen att höra hur industriministern bedömer utsikterna för den nya dockan.
Herr talman! Påståendet att jag skulle åka omkring och berömma mig själv får stå för herr Burenstam Linders räkning. Jag försöker redovisa fakta. Jag har inte sagt i mitt svar att någon av de två stora båtarna på 485 000 ton är avbeställd. Båda beställningarna kvarstår. Däremot pågår diskussioner om eventuell konvertering av den ena till uppdelning på ett par beställningar. Resultatet av de förhandlingarna vet jag i dag ingenting om; de är inte klara ännu. Fortfarande har vi två båtar i storleksklassen 485 000 ton beställda, vilket den docka som byggs är avsedd att kunna klara. Men denna docka byggs självfallet inte bara för dessa stora båtar, utan den byggs så att man där skall kunna lägga in flera mindre båtar. Det var en självklar uppgift för dem som planerade investeringarna att så skulle ske. Som jag har sagt har åtskilliga av våra varv besvärligheter. Uddevallavarvet har den i vårt land längsta orderstocken. Varvet har framlagt sitt bokslut för år 1975 — jag har bara sett det i en tidningsuppgift i dag — vilket efter avskrivningar visar en vinst på 10 milj.kr. Jag skall inte gå in i en allmän varvsdebatt i dag, men jag tycker mig ändå ha rätt att jämföra den vinsten med de förluster som Eriksbergsvarvet har måst redovisa för samma år och som ligger på ca 420 milj.kr. Sedan får det bli en lyssnarens bedömning, om jag här berömmer Uddevallavarvet eller inte; jag bara noterar de fakta som föreligger. Att i de förhandlingar som redan tagits upp också den frågan kommer upp huruvida varvet har möjligheter att gå in med någon viss ägarandel —- vilket är relativt vanligt — är heller inte uteslutet för de stora båtar som Uddevallavarvet har i beställning.

Herr talman! Förvisso uppehöll även jag mig vid fakta. Vad jag väsentligen använde min tid till var att läsa upp ett citat ur ett brev från chefen för Uddevallavarvet till industriministern vilket andas ett helt annat tonfall än det som industriministern f. n. använder när han försöker bedöma läget. Det är bra om jag har feltolkat svaret och att det inte föreligger någon annullering, men kvar står ju — som också industriministern sade — att det pågår förhandlingar om att man eventuellt skulle behöva omkonstruera den här beställningen. De uppgifter som åtminstone jag har tyder på att även den andra beställningen —- också den med norsk bakgrund —- inte är alldeles utom farozonen. Industriministern försökte säga att den stora nya dockan naturligtvis är byggd så att den kan sysselsättas med att bygga även mindre tonnage. Det är nog en efterhandskonstruktion, om jag får kalla det så, eftersom båtar av den traditionella storleken mycket väl skulle ha kunnat hanteras i den gamla docka som fanns där tidigare. Den nya dockan är klart byggd för att där skall kunna hanteras stort tonnage, och där har man då två båtar i order. Beträffande en av dem pågår förhandlingar om annullering av beställningen, och även den andra är sannolikt i farozonen. Till detta kommer att man när man sätter sig ner för att förhandla tydligen kommer att tvingas göra kraftiga jämkningar i kontrakten och eventuellt gå in som partdelägare. Då säger industriministern att det är mycket vanligt att varven går in som partdelägare. Ja, men åtminstone den bild som jag har fått av branschen ger vid handen att det är ovanligt att varvet i efterhand går in som partdelägare i ett fall som detta. Att man däremot har gjort det i förväg i vissa fall är en annan sak.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig, när vapenfriutredningen väntas bli klar med sitt betänkande och om jag avser att påskynda utredningens arbete. Som jag redan tidigare redovisat för kammaren avser 1973 års vapenfriutredning att lägga fram sina förslag under hösten 1976. Jag utgår från att denna tidsplan kan hållas och att proposition i ärendet kan läggas fram under år 1977.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Vapenfriutredningen har ju arbetat i snart tre år och det är länge nog. Allmänhetens rättskänsla har lett till allt kraftigare reaktioner inför behandlingen av ett stort antal fall där ansökningar om vapenfri tjänst inte bifallits. Ännu mer har många upprörts över att sådana som nekats vapenfri tjänst har kastats i fängelse när de vägrat bära vapen. I sak finns det mycket att säga här. Jag begränsar mig till några synpunkter i dag. Man bör naturligtvis söka tillskapa fler tjänsteområden. Det är också önskvärt att man kan tillskapa tjänster utanför totalförsvarets ram. Annars får vi även i framtiden räkna med hundratals fall årligen av totalvägran. Jag tycker alltså att det kan vara rimligt att man i framtiden får två kategorier av vapenfria, dels den vi har, dels en ny kategori som inte skall inkallas vid krig för tjänstgöring i totalförsvaret. Inom denna kategori får man naturligtvis i gengäld räkna med att göra en extra lång tjänst i fredstid. Det är också rimligt att kravet på att vapenfrinämnden skall mäta hur djup samvetsnöden är utgår och ersätts med en mera rättvisande och objektiv prövningsmodell. Slutligen bör naturligtvis sanktionerna ändras. Nu brådskar det med detta. Försvarsministern säger att utredningen skall bli klar i höst och att riksdagen skall kunna fatta ett beslut under 1977. Jag hoppas då att en proposition skall kunna komma så att ett beslut fattas under våren 1977 och vi får en ny lagstiftning som gäller från den 1 juli nästa år. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till försvarsministern. Vore det inte rimligt att man i avvaktan på en ny lagstiftning låter alla fängelsedomar för totalvägran få anstå?
Herr talman! Jag har svarat på den fråga som herr Wikström ställt. Han kände inte behov av annat än att få veta när utredningen blir färdig, och det har jag alltså svarat på. Därför skulle det i och för sig inte vara motiverat att gå in i en sakdebatt på den korta tid som står till förfogande. Men jag vill erinra herr Wikström om att han i utredningens direktiv kan läsa att utredningen måste ta upp de här väsentliga frågorna till behandling. Vilka uppgifter kan man finna för dem som inte vill bära vapen? På vilket sätt skall vi kunna finna ett annat korrektiv än fängelsestraffet?

Herr talman! Det kan inte vara obekant för försvarsministern att det råder en djup otillfredsställelse med den långa tid som denna utredning har tagit på sig. Därför har jag frågat om det inte vore aktuellt att påskynda dess arbete. Jag hade annars bara en punkt där jag ville ha ett besked av för svarsministern, och det var om det inte med tanke på allmänhetens rättskänsla ändå vore rimligt att de fångelsedomar som utdöms för totalvägran får anstå i avvaktan på att utredningen blir färdig. Redan i direktiven anges ju att nya sanktioner bör tillkomma, och det kan väl inte vara rimligt att man då under 1974 hade 700-800 fall av fängelsestraff för totalvägran. Mitt intryck är att allmänhetens rättskänsla inte accepterar detta, och då kunde det vara rimligt att man genom ett uttalande klargör att här bör en ändring komma till stånd.
Herr talman! Jag var inte beredd på att gå in i svaromål på den här punkten eftersom herr Wikström inte hade frågat om detta. Men såvitt jag kan förstå ankommer det inte på en försvarsminister att ha någon mening om hur svenskt domstolsväsen skall fungera. Jag anser det rimligt att jag får tillgång till ett betänkande innan jag tar ställning i sakfrågan.
Herr talman! Ja, herr försvarsminister, men det är väl ändå så att denna fråga har diskuterats i många år. Inom det socialdemokratiska partiet har Broderskapsrörelsen gjort en föredömlig insats när det gäller att väcka opinion på den här punkten. Det kan inte för någon i försvarsdepartementet vara främmande att man i breda lager — också bland dem som i likhet med mig själv har gjort vapentjänst — tycker att det är en orimlig situation att år efter år unga män skall kastas i fängelse därför att vi inte har kunnat lösa frågan om tjänstgöringsalternativ för vapenfria värnpliktiga. På den punkten tycker jag att försvarsministern kan ha en personlig ståndpunkt — och säga — att det här är inte bra, vi skall ändra på det. Svårare än så är inte frågan, och den kan ju inte vara obekant för försvarsministern.
Herr talman! Jag förstår att herr Wikström inte har följt med i den debatt som har förekommit. Det är precis detta jag har sagt tidigare i kammaren -— att jag hoppas vi skall komma ifrån denna form av bestraffning. Det tror jag andra ledamöter i kammaren, som har följt frågan, kan vitsorda. Men det är orimligt att jag skall gå in i en sakdiskussion om den fråga som herr Wikström har ställt. Jag är beredd att göra det i andra sammanhang.
Herr talman! Jag tycker att försvarsministern leker prinsessa på ärten. Det är väl självklart att när man ställer en fråga om att påskynda utredningens arbete, så är det därför att man är otillfredsställd med takten i utredningens verksamhet — och den känslan är ganska allmänt utbredd. Jag är tacksam om försvarsministern delar min ståndpunkt. Han har då anledning att se till att utredningen nu verkligen blir färdig i början av hösten.
den 20 februari anmälda fråga, 1975/76:246, och anförde: Om utlokalisering Herr talman! Fru Wiklund har frågat när proposition kommer att fram = av statens bakterio maren 1975. Utredningen fann det under vissa förutsättningar möjligt att flytta SBL:s produktionsavdelning till Umeå. Beträffande SBL:s övriga verksamhet ansåg utredningen övervägande skäl tala emot en flyttning till Umeå. Betänkandet har därefter remissbehandlats, och ärendet bereds f.n.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om det i och för sig inte var så upplysande. Redan i den utredning som tillsattes 1969 och som leddes av Pierre Vinde, angående utlokalisering av statliga verk från Storstockholmsområdet, föreslogs utlokalisering av statens bakteriologiska laboratorium, och man föreskrev kraven på lämplig lokaliseringsort. Den 16 februari 1973 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för socialdepartementet att tillkalla högst fyra sakkunniga för att utreda de närmare förutsättningarna och formerna för omlokalisering av SBL till Umeå. Utredningen lämnade sitt betänkande den 4 juni 1975, och sedan har allt varit tyst. Det var vissa spänningar i denna utredning, men man kom fram till att en utlokalisering av produktionsavdelningen till Umeå kunde passa utmärkt, som har sagts här. Man föreslog en förstärkning av de mikrobiologiska forskningsresurserna i Umeå för att trygga SBL:s produktion. Man ansåg att om produktionsavdelningen förflyttades till Umeå, skulle den försörjningsmässigt infogas i en redan väl fungerande miljö och att extra insatser, som kunde erfordras, skulle vara ytterst marginella. Det viktiga för Västerbotten är att denna åtgärd kommer att tillföra länet 160 nya arbetstillfällen. Hos alla västerbottningar har tron funnits att bakom båda dessa utredningar fanns en klart uttalad mening av regering och riksdag, att utredningen skulle leda till resultat. Det är inte bara vi här i riksdagen som nu undrar varför det inte kommer någon proposition i ärendet. I Västerbotten undrar man allmänt vad som döljer sig bakom senfärdigheten och vankelmodet. Helt osökt kommer tanken för mig att vi har valår i år och att det kanske skulle vara känsligt ur den synpunkten. Det skulle vara välgörande om statsrådet ville redovisa sin personliga syn på ärendet. Kvar står ändå det faktum att den utredning som tillsattes 1969 och 145 avlämnade sitt betänkande 1972 säger att inga hinder visats mot en om lokalisering av SBL och att SBL därför bör omlokaliseras. Detta har riksdagen instämt i, och då borde det också vara rimligt att regeringen tog itu med frågan.
Herr talman! Vi är i hög grad engagerade i denna fråga, och som jag har nämnt är den föremål för beredning i departementet. Med hänsyn till de delade meningar och även de nya synpunkter som kommit fram vid remissbehandlingen av utredningens betänkande krävs en omfattande beredning av ärendet. Den beredningen är inte avslutad. Jag kan därför inte för dagen uttala mig om tidpunkten för framläggandet av en eventuell proposition. Här är det ju inte fråga om hänsynstagande till en valrörelse utan om en viktig sakfråga som vi på sedvanligt sätt grundligt behandlar.
Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam över att regeringen är engagerad i frågan. Men kvar står det faktum att de utredningar som föreligger har visat att det finns stora möjligheter att omlokalisera just SBL, och den senast gjorda utredningen har ju också klart tagit ställning för Umeå när det gäller produktionsenheten. Jag förstår att det måste till en hel del förberedelser, men med hänsyn till länets situation är vi naturligtvis tacksamma om dessa förberedelser inte tar hur lång tid som helst.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd medverka till att snabba åtgärder vidtas i syfte att nedbringa de långa väntetiderna som kan uppkomma för de patienter som är i behov av individuellt tillverkade ögonproteser. Som bekant har sjukvårdshuvudmännen från den 1 januari 1976 övertagit hela ansvaret för hjälpmedel till handikappade. Till dessa hjälpmedel räknas ögonproteser, som följaktligen har tagits upp i den hjälpmedelsförteckning som Landstingsförbundet har sammanställt till ledning för sjukvårdshuvudmännen. På uppdrag av socialstyrelsen har De blindas förening nyligen företagit en utredning om ögonprotesförsörjning i landet. Av denna framgår bl.a. att 36 ögonkliniker håller lager av standardproteser. Dessa är utförda i varierande storlekar och färger. Man söker i första hand välja ut en passande protes ur detta lager. Specialproteser tillverkas individuellt för de patienter som av olika skäl inte kan få en passande protes ur klinikens lager. Utprovning och tillverkning av specialproteser av glas ombesörjs av ett fåtal privata ögonprotetiker som besöker de större ögonklinikerna — Nr 73 under vissa bestämda tider. Genom ökande efterfrågan på specialproteser har väntetiderna förlängts. Enligt vad jag inhämtat har huvudmännen sin uppmärksamhet riktad på denna fråga. Det är min förhoppning att. I huvudmännen i samarbete med socialstyrelsen och landets ögonkliniker — Om vidgad rätt till skall kunna begränsa väntetiderna för specialproteser. ersättning åt
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det finns enligt uppgift grovt räknat mellan 8 000 och 10 000 personer i vårt land som använder ögonproteser, och det har framkommit att väntetiderna för individuellt tillverkade ögonproteser är oacceptabelt långa. Beträffande standardproteser föreligger inga direkta väntetider.
Uppgifterna om skälen till beslutet är motsägelsefulla. Men en sak är säker: fartygets stora resandefrekvens visar att allmänheten har stort behov av att bibehålla den typ av kommunikation som m/s Gripen erbjuder. Väntetiderna för individuellt tillverkade ögonproteser är oacceptabelt långa. Beträffande standardproteser föreligger enligt uppgift ingen köbildning.
Normalt är det ju så att patienter efter operation erhåller en standardprotes. Vanligen brukar den sedan ersättas av en individuellt tillverkad ögonprotes. Byte av protes brukar när det gäller vuxna personer ske vart tredje år och när det gäller barn varje år.
Normalt går det till så, att patienter genast efter en operation får en standardprotes utprovad på ögonkliniken. Vanligen ersätts denna sedermera av individuellt tillverkad ögonprotes. Byte av protes sker vanligtvis vart tredje år.
Det är naturligtvis inte tillfredsställande att vi i huvudsak är beroende av en utländsk firma för tillverkningen av individuellt avpassade ögonproteser. Även om det enligt uppgift rör sig om en seriöst arbetande firma som presterar goda arbetsresultat är det ej tillfredsställande att vi saknar en utbyggd verksamhet i Sverige för detta ändamål.
Den som är i behov av byte upplever den långa väntetiden som i allra högsta grad besvärande och psykiskt påfrestande.
Jag ifrågasätter, herr socialminister, om det inte vore möjligt att den verksamhet som Landstingens Inköpscentral, LIC, bedriver kunde vidareutvecklas så att företaget även tar upp tillverkning av ögonproteser av det slag jag här talar om och att denna tillverkning samordnas med den redan organiserade LIC-verksamheten.
F.n. finns inga föreskrifter som speciellt rör tillhandahållandet av ögonproteser. Detta förhållande är föga tillfredsställande.
Förslagsvis kunde tillverkningen av ögonproteser och öronproppar samt vissa uppgifter som tandteknikerna har samordnas. Jag vet över huvud taget inte om något dylikt intresse förefinns från Landstingens Inköpscentrals sida. Jag har endast velat framföra detta förslag som ett alternativ för att komma till rätta med de alltför långa väntetiderna för dem som behöver individuellt anpassade ögonproteser. Att behovet är mycket stort har jag fått bekräftat inte minst efter det att jag framställde denna fråga. Det lär finnas personer som får resa till Danmark och Västtyskland på egen bekostnad för att byta sina proteser, och det är ju föga tillfredsställande.

förde: Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag avser att föreslå sådan ändring av bestämmelserna om ersättning till brottsoffer 147 att ersättning i särskilt ömmande fall kan utgå även för personskador som har uppstått i samband med brott som begåtts före 1971. Bestämmelserna om ersättning till brottsoffer gäller inte för skador som har inträffat före den 1 januari 1971. Jag avser inte att föreslå någon ändring på denna punkt.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

När vi tog beslutet 1971 om ersättning för personskador på grund av brott utgick förslaget från att man i första hand skulle ta sikte på att tillgodose de socialt mest ömmande fallen. Förslaget från regeringen utsattes för stark kritik från olika motionärers sida, då man ansåg förslaget alltför restriktivt. Framför allt ville man att ersättning för personskada på grund av brott skulle utgå med belopp som fastställts av domstol och som motsvarade hela skadan. Direktiven för den utredning som arbetar vidare med dessa frågor präglas ju också av en mindre restriktivitet när det gäller ersättningen än vad som framkom vid beslutet 1971. Synen på brottsoffren har förändrats. Jag är övertygad om att det finns ett stöd i den allmänna opinionen för stor generositet mot brottsoffren, när det gäller den ekonomiska ersättningen för skador som drabbat dem. Och enligt min mening gäller det även i de fall då skadan inträffat före 1971. Nu finns det emellertid fall som inträffat före 1971, även ömmande sådana, där vederbörande har fått avslag på sin framställning om ersättning. Jag känner till ett fall, där vederbörande av domstol har tilldömts ett skadestånd på 120 000 kr. plus 24 000 kr. om året i livränta, att betalas av den skadevållande. Beloppens storlek visar att det var fråga om mycket allvarliga skador. Vederbörande som skulle betala hade emellertid ingenting att betala med, och inga utmätningsbara tillgångar fanns. I det läget sökte den skadade ersättning från den s.k. brottsofferfonden men blev vägrad ersättning. Det är mot den bakgrunden som min fråga har ställts. Och nu konstaterar jag som sagt att svaret är negativt. Men min följdfråga blir då: Vill statsrådet ändå inte pröva möjligheten att på annan väg, av nåd, betala ut ersättning i ett sådant fall? Det måste kännas mycket otillfredsställande att personer som har drabbats av skada genom brott och tilldömts skadestånd av denna storleksordning inte får någon som helst hjälp utan måste bära hela bördan själva och därigenom komma in i förhållanden som är helt oacceptabla.
Herr talman! När de här nya ersättningsmöjligheterna kom till fick vi en del ansökningar som avsåg tiden före den 1 januari 1971. Men vi ansåg oss i princip nödsakade att hålla på tidsgränsen. Dock har vi i ett par särskilt ömmande fall utgivit ersättning. Det var 1972, kanske 1973. Det kommer fortfarande någon gång in sådana ansökningar, men allt eftersom tiden går blir det svårare att utreda och klarlägga hur det verkligen var. Jag tror inte att vi på de senaste två åren utgivit ersättning för skada som uppstått före den 1 januari 1971. Men själva prövningsmöjligheten kvarstår. Jag vill som herr Westberg förstår inte uttala mig kategoriskt. Herr Westberg frågade efter en ändring av de fastlagda bestämmelserna. Det finns alltså en allmän möjlighet att i särskilt ömmande fall göra en prövning, även om jag vill framhålla att man här bör vara restriktiv.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta tillägg till svaret. Det är med tillfredsställelse jag noterar att det finns möjlighet att i speciellt ömmande fall bevilja bidrag — låt vara att denna möjlighet skall användas restriktivt. Jag tycker det är värdefullt att den möjligheten finns, och jag är tacksam om den tillgrips när behov föreligger.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag avser att ta initiativ till bestämmelser som ger säkrare underlag för fastställande av dagsbot. Det är naturligtvis av stor betydelse för dagsbotssystemets tillämpning att domstolar och åklagare kan bestämma dagsbotsbeloppet på ett så säkert underlag som möjligt. Till en början vill jag nämna att enligt 4 § förundersökningskungörelsen skall vid förundersökning i brottmål den misstänktes inkomstoch förmögenhetsförhållanden utredas, om det finns anledning anta att dagsböter kan komma att ådömas. I sådana brottmål finns'således alltid vissa uppgifter om den misstänktes ekonomi på vilka domstolen eller åklagaren grundar sin bedömning vid fastställande av dagsbotens belopp. Det förflyter naturligen viss tid från det att förundersökning har slutförts till dess ansvarsfrågan slutligen prövas. Normalt är denna tidsutdräkt utan betydelse. Detta är särskilt fallet när saken avgörs genom straffföreläggande. Om saken skall prövas av domstol kan de ekonomiska förhållandena i allmänhet utredas genom att domstolen frågar den misstänkte. Att förundersökningens uppgifter i den delen eventuellt har hunnit bli inaktuella saknar då betydelse. Om domstolen anser sig böra avgöra målet i den misstänktes utevaro, gäller dock inte det jag har sagt nu. Finner domstolen att utredningen om den misstänktes ekonomiska förhållanden inte är tillräckligt aktuell, har emellertid domstolen möjlighet att låta kom plettera förundersökningen i detta avseende. Jag förutsätter att domstolarna är uppmärksamma på denna punkt och inte nöjer sig med för gamla uppgifter. Med hänsyn till vad jag har anfört nu anser jag det inte finnas något behov av särskilda föreskrifter i syfte att säkerställa att dagsbotsuppgifterna alltid är aktuella, när dom eller strafföreläggande utfärdas.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret även på denna fråga. Varje år döms ett stort antal personer till dagsböter för olika förseelser. Antalet dagsböter beror som bekant på brottets svårighetsgrad och dagsboten på vederbörandes ekonomiska förhållanden och familjeförhållanden, t.ex. antalet barn och, om vederbörande är gift, makens ekonomiska situation. Till grund för beräkning av dagsboten läggs, som vi nyss hörde, dels en dagsbotsuppgift som tas fram vid polisutredningen, dels, om vederbörande är närvarande vid en rättegång, vederbörandes egna muntliga uppgifter. Då strafföreläggande utfärdas är vederbörande ej närvarande. Den ordning som jag här summariskt har redogjort för är enligt min mening inte helt tillfredsställande. Dagsboten bör grundas på aktuellaste möjliga förhållanden och på så tillförlitligt underlag som möjligt. Det säkraste underlag som torde stå till buds finns hos försäkringskassan, som i regel har aktuella uppgifter på en persons inkomster. En annan sak är att dagsboten helst bör grundas på nettoinkomst och inte på inkomst före skatt, som f. n. sker. Men till den problematiken får vi säkert anledning att återkomma. Vad det nu gäller är huruvida justitieministern är beredd att medverka till att kontroll görs hos försäkringskassan vid fastställande av dagsbotsbeloppets storlek. Det är min följdfråga.
Herr talman! Som jag sade har man nog i allmänhet tillräckliga uppgifter för att göra en tillfredsställande beräkning av dagsbotsbeloppet, men det kan ju finnas situationer där svårigheter föreligger. I sådana fall har man emellertid, som jag sade, möjligheter att anskaffa uppgifter. En sådan möjlighet är naturligtvis att man förhör sig hos försäkringskassan. Jag kan för min del inte se att det föreligger något hinder för att göra det. Skulle där vara några formaliteter, vilket jag inte direkt kan svara på, får man väl undersöka det. Mitt svar till herr Westberg i Ljusdal är alltså att jag inte kan se annat än att det kan vara lämpligt att göra en sådan kontroll i de fall där man inte på annat sätt kan få fram tillförlitliga uppgifter.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det beskedet. Jag tycker nog att det är viktigt att man får så säkra uppgifter som möjligt när det gäller att fastställa dagsboten, och jag tror att den väg jag nämnde är den tillförlitligaste och bästa. Därför vore jag tacksam om statsrådet ville uppmärksamma detta och eventuellt ta initiativ för att så kommer att ske i fortsättningen.
Herr talman! Herr Lekberg har frågat mig om jag är beredd att medverka till fortsatt verksamhet med intensifierad arbetsförmedling m.m. för ungdom under 20 år. Sysselsättningsutredningen har den 25 februari i en skrivelse till mig redogjort för vissa preliminära resultat av utredningens försöksverksamhet under perioden september — december 1975. Utredningen har samtidigt bl.a. föreslagit att försöksverksamheten skall fortsätta efter den nuvarande försöksperiodens utgång den 31 maj 1976. Försöksverksamheten har, enligt vad jag har inhämtat, givit goda resultat. Sysselsättningsutredningens förslag bereds f. n. inom regeringens kansli, och jag kommer i ett senare sammanhang att redovisa mitt ställningstagande.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag har förståelse för att arbetsmarknadsministern inte kan ge ett entydigt och klart svar, eftersom sysselsättningsutredningen så sent som i går kom med förslag till regeringen om att denna verksamhet skulle fortsätta. Jag kan intyga att den försöksverksamhet med intensifierad arbetsförmedling för ungdom som förekommit på fem orter har givit ett fint resultat. Bl. a. har man från kommunalt håll i Södertälje, en av de kommuner som har varit försökskommuner, sagt att man blivit förvånad över hur snabbt det har gått att med denna verksamhet skaffa fram jobb till arbetslösa ungdomar i kommunen. Det visar att det går att få fram jobb men att det behövs en uppsökande verksamhet. Det kanske också visar att det är ungefär så här som den framtida arbetsförmedlingen i sin helhet skall se ut.

Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning av busskatastrofen vid Jönköping i syfte att söka förhindra olyckor av detta slag i framtiden. Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om jag anser att busskatastrofen utanför Jönköping motiverar en omedelbar översyn av bussarnas inredningar för att få till stånd regler för användande av mera brandhärdigt material samt i övrigt när det gäller brandrisker i busstrafik. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. En undersökning i syfte att fastställa brandens orsak och förlopp påbörjades omedelbart efter olyckan. I denna inledande undersökning deltog företrädare för den lokala polismyndigheten, statens trafiksäkerhetsverk och brandförsvarsmyndigheten. Därefter har en särskild undersökningsgrupp bildats för att göra en fullständig fordonsteknisk utredning. I denna undersökningsgrupp ingår bilinspektörer från trafiksäkerhetsverket, polispersonal, kriminalteknisk expertis och experter från brandförsvarsmyndigheten. Dessutom kommer representanter för busstillverkaren att delta i utredningsarbetet. Utredningen kommer att bedrivas med största möjliga skyndsamhet. När resultatet föreligger är det möjligt att ta ställning till vilka åtgärder som kan behövas från myndigheternas sida för att förhindra ett upprepande.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är egentligen två frågor som jag tycker bör belysas i detta sammanhang. Den första är: Följdes gällande säkerhetsinstruktioner i det aktuella fallet? Den andra är: Kan man anse att dessa instruktioner är tillräckliga eller behövs det ytterligare instruktioner? Nu har det visat sig att detta inte är någon enstaka företeelse. Strax efter den aktuella olyckan hade vi en bussbrand uppe i Norrland. En buss, som var ombyggd till orkesterbuss, fattade eld. Det var rena turen att bara chauffören fanns i bussen; det gjorde att det här inte blev ytterligare en tragedi. Vi har också läst att en tunnelbanevagn i Stockholm antänts. Det visar alltså att den nu aktuella bussbranden inte är något undantagsfall, och det finns all anledning att se allvarligt på dessa frågor. Nu förstår jag att utredningen ännu inte är färdig, och jag vet inte om kommunikationsministern fått några upplysningar om vad som hittills kommit fram under utredningsarbetet. Det har sagts att det skulle finnas en brandvarnare i bussen. Å andra sidan har det påståtts att det är en röd lampa som lyser när litet av varje händer, varför bussförarna inte ägnar så stor uppmärksamhet åt detta. Experter har i tidningsintervjuer sagt att man med en bussklädsel som kostar 1000 kr. mera än en vanlig klädsel skulle ha kunnat undvika denna brand. Det är alltså en mycket liten kostnad för att undvika en katastrof av den här omfattningen. Det har också sagts att man i Norge har strängare säkerhetsföreskrifter. Det gör att de bussar som British Leyland säljer till Norge kostar 400 å 500 kr. mer än bussar som säljs till Sverige, därför att de norska bussarna måste ha särskilda säkerhetsutrustningar. Man måste fråga sig om inte 400 å 500 kr. resp. 1 000 kr. är ett rimligt pris för att undvika katastrofer av det här slaget. Jag vore mycket tacksam om kommunikationsministern ville kommentera detta och även säga när man kan förutsätta att den här utredningen blir färdig.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, som jag fattade som tillfredsställande. Bussolyckan utanför Jönköping var fruktansvärd, och den måste djupt beklagas. Olyckshändelser av det här slaget inträffar lyckligtvis ytterst sällan. Men tillbudet som sådant var inte unikt, som herr Gustafson redan har påpekat. Det har ju framkommit att sådana funnits vid olika tillfällen. Det finns därför skäl till att se mycket allvarligt på situationen. Det understryks f. ö. av den senaste tunnelbanebranden, då turligt nog ingen människa kom till skada. Det som klarlagts i samband med diskussionerna kring bussbranden och branden i tunnelbanevagnen ger anledning till åtskilliga funderingar. Det är naturligtvis ingen mening i att söka syndabockar. Men tydligen är det så att det brister i brandsäkerhetsbestämmelserna när det gäller bussar och liknande fordon. Tydligen har det också brustit i samarbetet mellan de två myndigheter som skulle ligga närmast till att handlägga de här frågorna, nämligen statens brandnämnd och trafiksäkerhetsverket. I stället för att försöka få fram effektiva bestämmelser så snabbt som möjligt avvaktar man utarbetandet av europeiska bestämmelser för att anpassa sig till dessa. Det som främst kommit i blickpunkten i samband med olyckorna är det eldfarliga material som i stor utsträckning används i bussar och tunnelbanevagnar. I en debatt förra våren i Stockholms läns landsting om de här frågorna påpekade ledamoten Lennart Hals att det konstaterats att en tunnelbanevagn innehåller 1,5 ton brännbart material i form av skumgummi, gummimattor osv. Plast, galon och konstfiber anförs vara material som ofta används och som kan åstadkomma en fullständig explosion om elden fattar tag ordentligt. Olycksbussen var tydligen utrustad med sådant här olämpligt material. På några få minuter kan ett fordon vara helt övertänt. Jag har också fäst mig vid att brandsäkerheten inte kontrolleras fullt ut vid de årliga besiktningarna. Bilprovningen har t.ex. ingen befogenhet att lägga sig i vilket material inredningen är gjord av. Min fråga är därför: Bör inte brandsäkerheten kontrolleras på ett bättre sätt vid de årliga besiktningarna? Bör man därvid inte t.ex. titta på inredningsmaterialet? En annan viktig detalj gäller möjligheten att skaffa automatiska eldsläckare. En tredje sak är frågan om nödutgångar. De här sakerna är så viktiga att möjliga lösningar bör sökas nu. Det kan därför inte vara rimligt att avvakta flera år så som trafiksäkerhetsverket har sagt. Jag fattar emellertid den tillsatta undersökningen så, att man nu är inne på den linjen att få fram ett effektivt resultat så fort som möjligt.

Herr talman! Det är omöjligt att inom en minut svara på alla de frågor som här har ställts. Jag går därför helt förbi de bestämmelser som finns intagna i 9 § fordonskungörelsen och som skall användas av Svensk Bilprovning vid varje kontrollbesiktning av bussar. Jag utgår ifrån att den som så vill kan själv inhämta innehållet i de bestämmelserna. Jag går hellre direkt på sak och till den undersökning som nu pågår men vill naturligtvis reservera mig, eftersom vi måste avvakta resultatet av hela utredningen. Jag kan ändå redan nu konstatera att några punkter särskilt kommer att uppmärksammas. En sådan gäller möjligheterna att snabbt utrymma en buss i händelse av brand eller annan fara. Detta har redan nämnts här. Skärpta bestämmelser kan komma att övervägas. En annan fråga gäller varningssystemet till föraren och eldsläckningsmöjligheterna som både herr Gustafson och herr Magnusson har talat om. Det förefaller som om det skulle finnas behov av förbättringar och som om sådana också skulle kunna vara tekniskt möjliga att genomföra. Ytterligare ett problem som det talas om här och som måste tas upp är den typ av inredning som används i bussarna och dess motståndskraft mot eld. Detta är ett mycket besvärligt område där svårigheterna inte minst är beroende av att nya syntetmaterial ständigt kommer till. Kunskaperna om de här materialens brandhärdighet är fortfarande ofullständiga. Dessa problem gäller inte bara motorfordon, utan vi möter dem på många håll i samhället. Jag kan erinra om den diskussion som fördes för inte så länge sedan om användningen av olika plastmaterial i våra bostäder. Det har också vid något tillfälle visat sig att material som saluförts som brandhärdigt under vissa omständigheter kan brinna rent explosionsartat. Erfarenheterna torde visa att man här står inför stora problem. Möjligheterna att meddela detaljerade föreskrifter får i och för sig inte överskattas, men trots detta måste vi självfallet på det här området sträva efter föreskrifter som så långt det är möjligt minskar risken för brand. Jag vill bara tillägga att om utredningsresultatet skulle visa att åtgärder från regeringens sida är påkallade kommer jag givetvis omedelbart att föreslå sådana. Tyvärr kan jag inte ge något exakt svar på herr Sven Gustafsons i Göteborg fråga om tidpunkten för utredningens avslutande.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningar jag fick. Såvitt jag har förstått kommer själva utredningen om mera permanenta åtgärder att ta mycket lång tid. Det ligger kanske i sakens natur. Därför skulle jag vilja fråga kommunikationsministern om ni överväger några temporära åtgärder, först och främst i fråga om att se till att nuvarande bestämmelser följs. Flera bussförare har efter olyckan trätt fram och meddelat att de inte har fått någon brandutbildning alls. I vissa fall har vederbörande trafikföretag också vitsordat detta. Har trafiksäkerhetsverket och vägverket, som har översynen över tunnelbanevagnarna, skickat ut några direktiv om att sådan här brandutbildning måste komma till stånd? Och har man i övrigt med anledning av att utredningen måste ta tid — den är komplicerad — funderat över några temporära åtgärder? När kommunikationsministern säger att han är villig att omedelbart ingripa om det finns behov av det hoppas jag — och är f.ö. förvissad om =— att han följer den här frågan och ser efter om det inte är motiverat med temporära åtgärder i avvaktan på utredning som med nödvändighet tar en viss tid.

Herr talman! Jag är medveten om att det kommer fram mycket nya inredningsmaterial, men det får inte undanskymma nödvändigheten av att undersöka det som redan finns. Det är sådana material som inbjuder till explosioner. Jag kan föreställa mig vilken olycka som skulle kunna inträffa om t.ex. ett tunnelbanetåg stannade i en tunnel och det blev en sådan här brand. Det vore en ren katastrof. Som jag har fattat det har statens brandnämnd varnat för de material som finns utan att få trafiksäkerhetsverkets öra för det fullständigt. Det borde ändå finnas möjligheter att fortlöpande testa de material som kommer fram för att se i vad mån de är brandhärdiga. Jag vill också framhålla att yrkeschaufförer har vitsordat att det är en mycket angelägen åtgärd att bilprovningen årligen kontrollerar brandsäkerheten på ett bättre sätt. Förhållandena är bristfälliga som det är nu.
Herr talman! Jag är naturligtvis lika angelägen som herr Gustafson —- och jag förutsätter också som herr Magnusson och alla andra —- om att i den mån vi kan få fram delresultat från den utredning som säkerligen bli långvarig, av naturliga skäl, så kommer vi inte att vänta på utredningens slutrapport. Skulle här någonting komma till vår kännedom som är möjligt att genomföra temporärt i något avseende — något av det som jag eller frågeställarna har nämnt — skall vi självfallet använda de resurser som kan sättas in för att agera så snabbt som det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Jag tackar för den här sista upplysningen. Jag fattar det så, att regeringen aktivt kommer att följa frågan och ingripa så snabbt som det är möjligt och inte avvakta att utredningen kommer med ett Får jag till sist säga att detta är en alarmsignal när det gäller trafiksäkerhetsarbete över huvud taget. Vi blev med all rätt bestörta över den katastrof där 15 människor dödades i närheten av Jönköping. Men vi skall kanske komma ihåg att det här i landet dödas mer än 15 personer på vägarna varje vecka. Det var när så skedde på en gång som vi upprördes och sade att vi måste vidta åtgärder för att förhindra ett återupprepande. Varje vecka dör 20 personer på våra vägar. Det bör vara en maning till oss att sätta in alla krafter på trafiksäkerhetsarbete över huvud taget.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat om jag är beredd att medverka till en förbättrad postservice i de orter som fått försämrade förhållanden på grund av tågindragningar och järnvägsnedläggelser. Herr Börjessons fråga torde avse postbefordran på sönoch helgdagar. På vardagar finns nämligen postbefordran från i princip samtliga orter. Utvecklingen under senare år har inneburit att postverket i allt större utsträckning gått över till posttransporter med bil, antingen i verkets egen regi eller genom entreprenör. På mindre orter kan trafikunderlaget på sönoch helgdagar vara så obetydligt, att det skulle medför orimliga kostnader att upprätthålla separata posttransporter.